Herr talman! Min interpellation till statsrådet Lindqvist bygger delvis på att det föreligger skillnader mellan Kommunförbundets och socialdepartementets uppskattningar av hur stort behovet av utbyggnad av barnomsorgen är. Nu förnekar Bengt Lindqvist att det finns någon skillnad, och han säger att mina uppgifter inte stämmer med de uppgifter han har fått. Det är i så fall allvarligt, Bengt Lindqvist, om man lämnar olika uppgifter beroende på vem det är som frågar. Departementets uppgifter är de som lämnades när vi från socialutskottet för ett par månader sedan var på departementet för information, vid vilket tillfälle Bengt Lindqvist själv var närvarande. Då sades det bl.a. att det fanns 349 000 platser för förskolebarn. Nu säger Bengt Lindqvist att det i mitten av 1989 fanns 357 000 platser. Det har alltså kommit två olika uppgifter från samma håll. Dessutom har alla kunnat läsa i tidningarna vad Kommunförbundet har sagt om behovet. Nu tänker jag här inte ge mig in på någon sifferexercis med statsrådet. Den som tar del av Bengt Lindqvists svar upptäcker ju snart själv att det är något som inte stämmer, bl.a. med tanke på vad statsministern nyligen sagt om svårigheterna att uppnå utbyggnadsmålet före år 1991. Enligt Bengt Lindqvist är detta inte något problem, eftersom det t.o.m. krävs en mindre genomsnittlig utbyggnad än den som skedde mellan 1984 och 1988. Dessutom — och det är mycket intressant — räknar Bengt Lindqvist helt kallt med att 88 96 av alla barn till föräldrar som kan ta ut den förlängda föräldraförsäkringen inte kommer att efterfråga barnomsorgsplats. Jag kan inte dra någon annan slutsats av detta än att Bengt Lindqvist i så fall måste mena att även en tillräckligt stor vårdnadsersättning skulle reducera efterfrågan på barnomsorg. Det har jag faktiskt aldrig tidigare hört någon socialdemokrat medge. När jag sedan frågar hur regeringen ser på villkoren för alla de förskolebarn och deras föräldrar som även när barnomsorgen anses vara fullt utbyggd står utanför barnomsorgen och om regeringen är beredd att bygga ut barnomsorgsplatser också för dessa barn, svarar Bengt Lindqvist att det egentligen inte kommer att vara så många barn som står utanför. Som belägg för detta uppger han att det under en januarivecka 1989 var 164 000 barn som besökte den öppna förskolan och att 70 000 barn är inskrivna i deltidsförskolan. Detta är, herr statsråd, inget svar på den fråga jag ställt, nämligen om bristen på rättvisa när det gäller att fördela samhällets resurser till barnfamiljerna. Att ett antal barn sporadiskt besöker den öppna förskolan tar inte i anspråk någon särskilt stor del av de stora resurser som satsas på barnomsorgen. Dessutom kan, såvitt jag förstår, många av de barn som besöker den öppna förskolan också vara inskrivna i t.ex. barnomsorgens familjedaghemsverksamhet, och de barn som går i deltidsgrupp kan mycket väl samtidigt ha en barnomsorgsplats. Svaret på min fråga huruvida dagbarnvårdarna som yrkesgrupp har rätt till kommunal barnomsorg är med förlov sagt helt otroligt. Statsrådet påstår att dagbarnvårdare skulle favoriseras om de som alla andra yrkesgrupper fick rätt till barnomsorg för sina barn, bara därför att det finns de som trots att de förvärvsarbetar inte frågar efter barnomsorg. Det är ju detta han säger när han i svaret skriver att ”t.ex. sjukvårdsanställda och jordbrukare gör värdefulla samhällsinsatser samtidigt som de svarar för omsorgen om sina egna barn”. Hur kan man svara något sådant? För nog har väl sjukvårdsanställda och jordbrukare rätt till barnomsorg för sina barn? Hur kan en hel yrkesgrupp tillåtas diskrimineras på det sätt som sker med dagbarnvårdarna? Vem har t.ex. ifrågasatt att annan personal inom barnomsorgen har rätt till barnomsorg för sina barn? De får t.o.m. ha sina barn på det daghem där de själva arbetar, och ingen ifrågasätter kommunernas rätt att få statsbidrag även för de barnen. Det här är något djupt orättfärdigt, och det borde prövas av Europadomstolen. Observera att jag har tagit upp frågan om dagbarnvårdarnas rätt till kommunal barnomsorg, inte frågan om huruvida den rätten också skall gälla om dagbarnvårdarna själva skall få sköta denna barnomsorg. Herr talman! När allt kommer omkring vet nog regeringen att full behovstäckning inom barnomsorgen inte kommer att uppnås 1991, såsom statsministern i realiteten har sagt. Men att Bengt Lindqvist så länge som möjligt måste hålla skenet uppe för att slippa släppa fram andra barnomsorgsformer, särskilt som han vet att trycket på detta, inte minst inom hans eget parti, är mycket stort.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret och önska Bengt Lindqvist god fortsättning på det nya året. Det är en förbluffande syn på motivationen i arbetslivet som regeringen hävdar. Regeringen har en ensidig syn som innebär att företagare arbetar för att tjäna pengar, medan däremot löntagare arbetar för att göra goda gärningar. Jag har den uppfattningen att både företagare och löntagare har blandade motiv när de arbetar. De har både ett legitimt intresse av att försörja sig, därför arbetar de, men de försöker också genom sitt arbete göra nytta och skapa ett bättre samhälle. Om man har denna uppfattning, kan man tycka att det utförs hederligt arbete både i företag och i den offentliga sektorn. Det egenartade med regeringens syn på vården är att den accepterar enskilda företag, enskilda yrkesutövare, inom de flesta formerna av vård. Visserligen försöker regeringen lägga en del krokben inom tandvården, sjukvården och sjukgymnastiken genom Dagmaravtalet, men den accepterar ändå att sjukförsäkringens pengar går till privat sjukvård, privat tandvård och privat sjukgymnastik. Det finns även inom omsorgsvården en betydande privat sektor. Det finns inom familjevården och inom vården av barn med problem en ganska stor privat sektor. Jag tror rent av att flertalet av de barn som omhändertas för samhällsvård vårdas i enskilda fosterhem. Det är mot denna bakgrund som jag undrar hur det kommer sig att regeringen, när den accepterar en liten enskild sektor inom alla dessa vårdområden, har en helt annan uppfattning när det handlar om barnomsorg. När svaga och utsatta barn som omhändertas för samhällsvård kan vårdas av enskilda, varför kan då inte friska barn vårdas av enskilda inom privat barnomsorg? Det tycker jag att Bengt Lindqvist skall förklara för oss, därför att det är helt obegripligt. Sedan tycker jag att det är litet sorgligt att regeringen ständigt försöker tänja och förvränga innebörden i 1985 års beslut. Det har funnits flera exempel tidigare. I årets budget försöker regeringen rucka på tidsplanen. När 1985 års beslut fattades sades det att denna rätt till barnomsorg för alla barn skulle vara förverkligad 1991. Det talades i propositionen om att detta skulle ske fr.o.m. 1991. Nu säger regeringen i årets budget att målet skall vara uppnått i och med utgången av 1991. Detta innebär att regeringen försöker genomdriva en förändring av tidsschemat. En annan förvrängning är att regeringen försöker frånta vissa föräldrar denna rätt till barnomsorg. 1985 tillerkändes alla föräldrar denna rätt. Det var ett alldeles klart riksdagsbeslut som innebar att rätten skulle tillkomma alla de barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar. Nu försöker regeringen införa en distinktion mellan olika typer av barnomsorg. En del är mer pedagogisk och en del är mer tillsynsorienterad. Och denna mer tillsynsorienterade barnomsorg skall plötsligt inte tillkomma vissa yrkesgrupper. Utöver dagbarnvårdare skall, enligt Bengt Lindqvist, även sjukhuspersonal och jordbrukare kunna ta hand om sina barn när de arbetar. Jag har inte sett en mängd barn på sjukhusen. Inte tror jag att det vore bra för svensk sjukvård om stora skockar av barn skulle följa med sjukvårdspersonalen till jobbet. Jag tycker, med förlov sagt, att det är en befängd tanke att utpeka vissa grupper och säga att dessa grupper inte har rätt till barnomsorg, därför att de kan ha med sig sina barn till jobbet. Det är i varje fall en klar förändring av riksdagens beslut, som innebar att alla barn skulle ha denna rätt. Det mest förbluffande är att när man försöker hävda denna rätt, som riksdagen fastslog 1985, åtminstone socialdemokraterna och folkpartiet, då säger Bengt Lindqvist att man favoriserar vissa grupper. Jag är helt förbluffad av ett sådant omdöme. Alla barn och alla föräldrar skall ha denna rätt. Det är den ståndpunkt vi har nu, och det är den ståndpunkt som vi hade 1985, och det är den ståndpunkt som socialdemokraterna hade 1985. Det är socialdemokraterna som har ändrat sig, det är socialdemokraterna som försöker rucka på tidsschemat, och det är socialdemokraterna som försöker diskriminera vissa yrkesgrupper.

Herr talman! Efter att ha tagit del av Bengt Lindqvists svar undrar jag för vem barnomsorgen är avsedd. Den frågan är verkligen högaktuell nu. Ingen kan påstå att regeringens företrädare ger särskilt entydiga svar på frågan om hur det egentligen förhåller sig med löftet om barnomsorg till alla 1991. Statsrådet har inte med ett ord vare sig dementerat eller bejakat statsministerns uttalande om att löftet egentligen bara är en målsättning. Med en omfattande sifferexercis har statsrådet i sitt interpellationssvar lyckats trolla bort en så stor del av barnomsorgskön att den resterande delen motsvarar den genomsnittliga utbyggnaden. Det är ju viktigt för svenska folket att få reda på vad som gäller i fråga om socialdemokratiska vallöften. Många människors vardag är beroende av detta. Bengt Lindqvist svarar inte på frågan om regeringen är beredd att revidera målet om detta inte kan uppnås. Statsministern är tydligen beredd att ändra målsättningen. Är Bengt Lindqvist överens med statsministern om detta? En annan fråga som inte heller kan anses vara besvarad är följande: Om målet inte kan uppnås, är regeringen då beredd att låta statsbidrag utgå till barnomsorg som bedrivs i enskild regi? Svaret på den frågan utgörs endast av ett citat från en proposition från 1984, ett citat som har använts åtskilliga gånger här i riksdagen. Svaret vittnar om genuint ointresse från Bengt Lindqvist både när det gäller människors önskemål och andra idéer än dem som ryms inom den socialdemokratiska ideologin. Det är en underlig värld vi lever i. I andra länder faller de socialistiska doktrinerna. Men i Sverige gör socialdemokraterna allt för att bevara dem och därmed också statens monopol på vårdservice. Det är ju monopolsituationen som skapar köer och brist på valmöjligheter. Och det är ju detta som utmärker barnomsorgen i vårt land. Nog måste väl ändå Bengt Lindqvist inse att det är bättre med privata alternativ som ger ett till skott av barnomsorgsplatser än att tvinga föräldrar att sluta sina arbeten på grund av att kommunerna inte kan erbjuda det som efterfrågas. Jag tror inte alls att förskollärare eller annan kvalificerad personal plötsligt skulle bli profithungriga lycksökare om de fick möjlighet att öppna eget. Bengt Lindqvist har inte särskilt mycket förtroende för människor som har yrkeskunskap och engagemang. Vågar inte statsrådet utsätta den kommunala barnomsorgen för konkurrens? Varför förmena förskollärare rätten att öppna eget och därmed kanske locka tillbaka dem som har gått över till annan verksamhet? Det måste väl ändå vara ett bra sätt att visa förtroende för dem som arbetar inom barnomsorgen. Vet Bengt Lindqvist inte om att personal står i kö för att få arbeta med de privata alternativ som trots allt finns? Till sist måste även jag få uttrycka min häpnad över det svar som Bengt Lindqvist ger, närmare bestämt över det som står på s. 6 i vad gäller rätten till barnomsorg.Där har Bengt Lindqvist namngett dagbarnvårdare och jordbrukare. Där anges att orsaken till att dagbarnvårdares egna barn inte får räknas in i underlaget för statsbidrag är att de då skulle favoriseras ekonomiskt. Vet Bengt Lindqvist inte om vilka som favoriseras? Jo, det är de som lyckas få en plats inom kommunal barnomsorg. De får en subvention med ungefär 60.000 kr. per år, medan andra, de nämnda dagbarnvårdarna och jordbrukarna, inte får ett öre av staten men ändå får vara med och betala. Det är på grund av sådana orättvisor som vi arbetar för ett utbyggt vårdnadsbidrag. Herr talman! Jag förväntar mig ett svar av Bengt Lindqvist på hur det blir med socialdemokraternas löfte om barnomsorg till alla och hur det blir med riksdagens beslut som vi har fattat. Vad skall svenska folket lita på, det som statsminstern har sagt eller det som Bengt Lindqvist har presenterat här i dag utan att egentligen säga vare sig det ena eller det andra?

Herr talman! Lagstadgad rätt till en plats i förskolan gäller i dag alla 6 åringar och vissa andra yngre barn — exempelvis de barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling — samt 5-åringar i glesbygd som inte kan delta i förskoleverksamhet varje dag. Den lagen fick vi 1975 — 133 år efter beslutet om rätt till skola för alla barn. Nu har det gått 15 år till, och vi har ännu inte lagstadgat om att denna självklara rättighet skall gälla för alla barn. Sedan till personalsituationen inom barnomsorgen. Historien tycks upprepa sig. Vi som har varit med inom barnomsorgen några år minns att vi också på 70-talet hade en personalkris. Den outbildade personal som då anställdes har i stort sett nu fått sin utbildning. Dagens brist på förskollärare beror inte på utbyggnaden, utan den är tragiskt nog helt onödig. Den beror på neddragningar av utbildningsplatser, på dåliga löner och dåliga arbetsmiljöer. Utbyggnaden och utbyggnadsplanerna varierar mellan kommunerna i dag. Trots riksdagsbeslut om förskoleplats till alla barn 1991 skär flera kommuner ner sin barnomsorgsbudget. På Gotland lyckades en massiv opinion stoppa ett sparförslag från politikerna genom en mobilisering av förskollärare och barnskötare till ett opinionsmöte. 600 samlades och sade ifrån till politikerna. Är det personalen i verksamheten som skall se till att riksdagens och regeringens utbyggnadsmål nås? På Gotland gällde det 5 milj.kr. I Stockholm skär man ner med mellan 200 och 300 milj.kr. i barnomsorgsbudgeten. Kategoriförskolor, kooperativ, företagsförskolor och andra lösningar skall stå för utbyggnaden. Man rationaliserar för att skapa tomma lokaler att hyra ut till alternativ som ännu inte finns men som man förutser kommer att tvingas fram, eftersom kommunen inte bygger ut medan behovet växer. Man skall inte gråta över spilld mjölk, sägs det. Om de öronmärkta pengar till barnomsorg från arbetsgivaravgiften som det beslutades om 1977, och som då var 1 90 av arbetsgivaravgiften och som sedan ökades till 2,2 96 1982, verkligen hade använts till barnomsorgen — hur skulle situationen inom barnomsorgen ha sett ut i dag? Det är i alla fall något man kan fundera över, eftersom det rör sig om rätt stora pengar. Enligt de siffror som jag har fått fram skulle det röra sig om ca 20 miljarder. Utifrån intentionerna i 1985 års beslut om en förskola för alla barn behövs nu dels lagstiftning om rätten till förskoleplats, dels en ny planperiod. Lagstiftning behövs för att kommunerna skall inse allvaret i besluten och planera och budgetera därefter. En ny planperiod behövs för att utbyggnadsmålet skall te sig realistiskt genomförbart. Förskolans utbyggnad till full behovstäckning kräver en centralt fastställd utbyggnadsplan. Daniel Tarschys gjorde jämförelser med vissa delar av sjukvården och annan vård och omsorg. Det får nog fler än mig att reagera efter alla de reportage som nu varit om profitörer inom narkotikamissbruksvården och, nu senast, flyktingmottagningen. Till Roland Larsson när det gäller rätten till dagbarnvårdare att få barnomsorg för sina egna barn: Det ankommer på varje kommun att bestämma den saken. Det kan dagbarnvårdare få hos någon annan dagbarnvårdare eller på daghem, i likhet med andra förvärvsarbetande. Till sist till Ingrid Hemmingsson: Det finns inget överskott av förskollärare. Den personal som lämnar verksamheten är till största delen barnskötare och outbildad personal.

Herr talman! Självfallet skall dagbarnvårdare ha rätt till kommunal barnomsorg för sina egna barn. Läkare, tandläkare och lärare får självfallet ta hand om sina egna barn i sin vanliga verksamhet. Det är ingenting konstigt med det. Likadant skall dagbarnvårdare i sin yrkesroll kunna ta hand om sina barn. Varför skall de inte kunna det? Varför måste man byta barn för att få betalt? Inte gör lärare, läkare eller tandläkare det jobbet utan att få betalt! De egna barnen räknas helt naturligt in i den kader som de i vanliga fall tar hand om. Men förklara då varför dagbarnvårdarnas barn skall särbehandlas! Det är snålt, det är ologiskt och det är dessutom ganska cyniskt att resonera som man gör. Dessutom skall barnomsorgen vara sådan att man kan ta till vara alla olika varianter inom samhällets barnomsorg. Det är klart att det skall vara så, särskilt som vi nu inte har barnomsorg i tillräcklig omfattning. Att förvägra vissa barn barnomsorg av politiska, ideologiska, skäl tycker jag är att låta människor lida i onödan. Det kan väl ändå inte vara regeringens avsikt.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på de olika inläggen. Men det hade kanske ändå varit klädsamt om någon av er kunde säga att det, med utgångspunkt i de siffror som vi har i dag, faktiskt ser ut som om vi skulle kunna klara detta, i varje fall i ett riksperspektiv.

Det skulle innebära att det uppsatta målet kan uppnås när föräldraförsäkringen får full effekt. Det får dock inte undanskymma det faktum att vi har svårigheter inom barnomsorgen och att de svårigheterna dessutom kryper väldigt nära människor. Därför upplever människor självfallet situationen som en bristsituation. Men detta visar bara hur viktig barnomsorgen är för de människor som efterfrågar sådan. Vad gör de borgerliga partierna? Jo, de lanserar enskilda alternativ som en universell lösning på problemet. Men hur skulle det vara möjligt? Hur skulle privata, enskilda alternativ — av vilket slag det än vara må — kunna vara den trollformel som leder oss bort från de svårigheter som finns? Nämnda alternativ skall ju också, det hörde vi Bengt Westerberg säga häromdagen, skattefinansieras. Pengarna är desamma. Även när det gäller privata, enskilda, alternativ behövs det personal i, utgår jag från, samma omfattning för att kvaliteten skall kunna upprätthållas. Det är alltså inte så, att nämnda alternativ kan lösa problemen. Dessutom kan de bara hjälpa oss i marginell utsträckning att uppnå det mål som vi har satt oss före att ha förverkligat fram till 1991. Den borgerliga politiken behöver döljas. Det är därför som man talar om alternativ. Vad innebär den då för barnomsorgen? Jo, man håller fast vid sitt förslag om en vårdnadsersättning som skulle ge 41 kr. om dagen till de föräldrar som har barn i de aktuella åldrarna. För att finansiera detta tar man nästan halva statsbidraget i vad gäller barnomsorgen. Därutöver har man samfällt sagt nej till de ytterligare 900 miljoner som vi har höjt nivån med i fråga om statsbidraget till barnomsorgen. Vidare har man sagt nej till utbyggnaden av föräldraförsäkringen, något som naturligtvis har ett värde i sig, men som också får effekt på behovet av barnomsorg. Undra på att man behöver lansera alternativ som en universell lösning för att dölja de problem som den egna politiken faktiskt skulle ge! Jag förstår, Roland Larsson, att det är svårt att acceptera faktum. Men mellan januari och juli 1989 förändrades verkligheten på det angenäma sätt som mina siffror visar. Antalet platser ökade från 349 000 till 357 000. 8000 platser har alltså tillkommit under nämnda tid. Det är det enkla skälet till skillnaden. Siffrorna ger uttryck för en seriös bedömning av både läge och möjligheter. Jag vill också gärna kommentera den diskussion som nu förs beträffande löftet om att barnomsorgen skall byggas ut till full behovstäckning. Det gäller också Ingvar Carlssons uttalanden häromdagen. Frågan gällde om huruvida statsminister Ingvar Carlsson kunde garantera att en viss pojke skulle få barnomsorg vid ett visst tillfälle. Men det kan Ingvar Carlsson inte göra — och det kan heller ingen statsminister göra — av det enkla skälet att det är den kommun där pojken bor som kommer att ha det yttersta ansvaret för detta. Varför diskuterar vi inte kommunernas ansvar i fråga om utbyggnaden av barnomsorgen? Staten har, på regeringens förslag, alltså höjt statsbidraget med 900 miljoner. Nu hänger det på vilken ambition kommunerna har när det gäller att åstadkomma en lösning här. Både pengar och personal måste till för att man skall kunna klara slutspurten under 1990 och 1991. Till Daniel Tarschys vill jag säga att vi inte alls försöker tänja på beslutet från 1985. När det gäller själva systemet med de olika delarna av barnomsorgen och hur dessa skall samverka ber jag Daniel Tarschys att helt enkelt läsa på bättre. Det är bara att studera den proposition som antogs 1985. Det jag beskriver är precis det system som vi då beslutade om. När det gäller tidpunkten är det riktigt att det på ett ställe i propositionen står ”fr.o.m. 1991”. Men i förslaget, och det är ju det formella beslutet, står det ”senast 1991”. Det är det som vi har som utgångspunkt. Vi behöver få på oss också 1991 för att klara den omfattande utbyggnad som vi nu har framför oss. Att det här har blivit så omfattande har ju att göra med barnafödandet och en del andra faktorer som påverkar utbyggnadsmålet på ett mycket påtagligt sätt.

Herr talman! Först till ftrågan om vem som har sagt vad och vad som egentligen menas med det som har sagts. Statsrådet Lindqvist säger att det ser ut som om vi skulle klara barnomsorgsmålet. Men visste inte statsministern det häromdagen? Att statsministerns uttalande skulle vara ett svar på en fråga om en enskild pojkes problem måste väl ändå vara en efterhandskonstruktion, en konstruktion som kommit till just i dag. Av alla TV-intervjuer och uttalanden att döma var det inte på det sätt som här beskrivs. Svenska folket måste väl ändå kunna lita på vad statsministern flera gånger säger i offentliga uttalanden. Vi har faktiskt aldrig sagt att enskilda alternativ skulle vara ett slags trollformel som gör att man kan lösa hela det här problemet. Vid sidan av det kommunala utbudet behövs det så många enskilda alternativ som möjligt för att vi skail klara dels att uppnå barnomsorgsmålet, dels att ge människor möjlighet att själva välja barnomsorg. Som det är i dag har människorna enbart att tillgå det som kommunen erbjuder. Väljer man någonting annat, får man inte del av det här stödet från staten. Det är ett av de stora problemen i detta sammanhang. Statsrådet säger att pengarna är desamma, att det måste till personal i alla fall osv. Men när det gäller de enskilda alternativ som finns i dag har det visat sig att dessa faktiskt är billigare, per plats räknat. Vi kan aldrig komma ifrån det faktum att personalen står i kö för att få arbete inom de olika enskilda alternativ som finns i t.ex. Malmö och Uppsala. Detta gäller t.o.m. vikariaten — vem som helst kan intyga att det är så. Meningen är ju inte att ersätta det ena med det andra, utan det viktiga är att åstadkomma ett så stort utbud som möjligt. Vårdnadsbidraget är en mycket viktig komplettering. På det sättet blir statsstödet till familjerna rättvisare. Man tar vårdnadsbidraget i sin hand, och för det kan man köpa kommunal barnomsorg, och pengarna går då tillbaka till kommunen, eller köpa annan barnomsorg, som är producerad av andra än kommunen. Jag tycker att Bengt Lindqvist skall skaffa sig litet bättre argument, därför att det ser ut som om stödet från regeringen för denna åsikt också minskar.

Herr talman! Kärnpunkten i min fråga var varför regeringen säger nej till enskilda alternativ inom barnomsorgen när man accepterar enskilda alternativ på alla andra vårdområden. Inte i sitt sju sidor långa svar och inte i sin första replik berörde Bengt Lindqvist den frågan med ett enda ord. Får jag då upprepa frågan och precisera den: Varför accepterar regeringen att barn som omhändertas för samhällsvård, dvs. särskilt svaga barn, i mycket stor utsträckning vårdas i enskild regi, när friska barn inte får det, enligt lex Pysslingen? Varför denna oerhört stora skillnad mellan olika vårdområden, Bengt Lindqvist? Sedan till frågan om årtalet. I det socialdemokratiska vallöftet i valmanifestet 1988 står det alldeles tydligt att alla barn skall ha rätt till barnomsorg 1991. Nu säger Bengt Lindqvist att 1991 betyder 1992. Men beslutet och valmanifestet är helt klara på den punkten. Årets budget innebär en förändring av både riksdagens beslut och socialdemokraternas valmanifest. Jag vill en gång för alla dementera att folkpartiet skulle ha förmenat barnomsorgen pengar. Vi har aldrig velat ta ett enda öre från barnomsorgen, utan vi har konsekvent stött krav på statsbidrag till barnomsorgen. Vad vi gick emot i fjol var en speciell konstruktion av statsbidragssystemet, men inte ett enda öre, Bengt Lindqvist. Det begärdes inga pengar i den propositionen, utan det var bara fråga om en ändring av statsbidragssystemet. Självfallet är vi på det klara med att det kommer att behövas mera statsbidrag ju fler barnomsorgsplatser det blir — det ställer vi helhjärtat upp på. Vi har alltid stött statsbidragen till barnomsorgen, och vi önskade i fjol mera offentliga resurser till barnomsorgen. Det är inte heller så att vi ser alternativen som en universell lösning. Bengt Lindqvist säger att de kan ge bara ett marginellt bidrag. Ja, det är klart, men är det inte ett marginellt bidrag som behövs, när det i dag finns en marginell kö? Det saknas inte barnomsorg totalt sett i landet, utan det saknas för kanske 90000 barn, och då gäller det att se till att vi så fort som möjligt kan hjälpa de föräldrarna och barnen att få en god barnomsorg. Det är i det läget som vi säger: Släpp lös initiativen! Låt alla goda krafter samverka! Se till att alla goda idéer prövas! Låt uppfinningsrika människor ute i kommunerna hitta på de modeller som de tycker är bra! Och sluta med att bromsa utvecklingen från Stockholm!

Herr talman! Det hade varit klädsamt, säger Bengt Lindqvist, om åtminstone någon av oss debattörer hade gett regeringen ett erkännande för att det ändå synes som om man kommer att klara målet. Jag skall stå för det erkännandet i så måtto att jag skall ge Bengt Lindqvist ett erkännande för att regeringen nu har lyckats justera prognoserna på ett sådant sätt att det ser ut som om man kommer att klara detta. Kom sedan inte och säg att de uppgifter som jag har lämnat i min interpellation är felaktiga! När jag fick dem var de uppenbarligen riktiga som prognoser vid den tidpunkten. Det är förändringar som sedan har skett som har gjort att Bengt Lindqvist nu kan förneka att uppgifterna är riktiga. För övrigt är målet för barnomsorgsutbyggnaden redan justerat. Om Bengt Lindqvist hade bestämt att vi skulle träffas här i dag kl. 9 och Bengt Lindqvist hade kommit kl. 9.59, måste man medge att Bengt Lindqvist inte hade lyckats hålla tiden för den överenskomna träffen. År 1992 kommer det enligt SCB att finnas 757 000 barn i förskoleåldrarna. Av dem kommer enligt Bengt Lindqvist 430 000 barn att ha barnomsorg. Det återstår alltså 327 000 barn, och av dem är 160 000 under ett och ett halvt år, säger Bengt Lindqvist, och omfattas inte av detta löfte. Det blir då 167 000 barn som kommer att stå utanför barnomsorgen, och av dem är 27 000 barn till dagbarnvårdare. Min erfarenhet är, att så länge som en stor grupp har stått utanför barnomsorgen har också målet för full behovstäckning hela tiden fått revideras. Jag var med i tider då vi trodde att barnomsorgsbehovet skulle vara täckt nästkommande år, men då det visade sig att allt fler av dem som stod utanför efterfrågade barnomsorg, eftersom inget alternativ erbjöds föräldrarna. Tro därför inte, Bengt Lindqvist, att efterfrågan kommer att upphöra så länge det står så här många barn utanför barnomsorgens resurser! Slutligen vill jag bara göra en kort kommentar om skolbarntillsynen. Det ligger i hela systemets natur att också barn i den tidiga skolåldern har rätt att få del av barnomsorgen. Så länge man inte lyckas bygga ut de resurserna i samma takt kan man egentligen inte, oavsett vad riksdagen har sagt om målsättningen, hävda att barnomsorgsbehovet är täckt, när det är en stor brist. Det kommer att vara en stor brist — det kan jag garantera.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte får någon reaktion alls på mina ord om dagbarnvårdarbarnens specialbehandling. Det kanske inte finns något bra svar att ge, och då får jag finna mig i det. Även om kommunerna kommer att kunna skapa de lokaler som behövs för barnomsorgen lär det inte finnas förskollärare så att det räcker. Det är helt enkelt brist på utbildad personal, och den bristen kommer inte att kunna avhjälpas fram till 1991. Vad skall vi göra åt detta, Bengt Lindqvist?

Herr talman! Jag fick inte heller något svar på mina frågor. Jag vill påpeka att det är för att undvika denna svekdebatt, undvika sifferexercisen och undvika att kvantiteten, dvs. antalet platser, beaktas på kvalitetens bekostnad som vi i vpk anser att det behövs både lagstiftning och en ny planperiod. Kommunerna behöver både moroten och piskan. Vi är inte ensamma om att kräva det, utan fler och fler röster höjs för behovet av lagstiftning, även från socialdemokratiska led. Jag hänvisar då till artikeln på s. 3 i Aftonbladet i går. Jag skall svara på Anita Stenbergs fråga, därför att den hör till den del som rör barnen, dvs. att det är för barnens skull som vi har barnomsorg. Jag har arbetat på daghem, och varken föräldrar, förskollärare eller annan personal på avdelningen vill att personalens egna barn skall vara på avdelningen. Det beror på att barn under sju år har svårt att dela sin mamma med andra barn. Jag har även arbetat som utbildare av dagbarnvårdare och vet att detta är ett stort problem hos dagbarnvårdarna, som de hela tiden försöker att undertrycka, därför att de inte riktigt förstår utan tror att det är det egna barnet som det är något fel på. Därför är det bäst även för dagbarnvårdare, eftersom de arbetar i ett yrke där de behövs för andra barn, om det egna barnet slipper dela sin mamma med andra barn och dessutom i det egna hemmet. Diskussionen om olika lång vistelse för olika barn inom den barnomsorg som finns i dag har också att göra med om barnet har både tillsynsbehov och stimulansbehov eller om barnet bara behöver stimulans tillsammans med andra barn. Det är det som gör skillnaden i vistelsens längd inom barnomsorgen, i timmar räknat. I Uppsala kommun, som Ingrid Hemmingsson nämnde, är de mycket speciella. De har under en lång tid bara satsat på Uppsalamodellen. Om Uppsala kommun bygger ut sin barnomsorg med daghem, kommer förskollärarna att ha möjlighet att få arbete inom den kommunala barnomsorgen.

Herr talman! Jag är den förste att medge att respekten för mina meddebattörer egentligen borde leda till att jag svarar på alla frågor. Det är svårt att hinna med det på den korta tid som står till förfogande i de här debatterna. Låt mig först ta upp den viktiga och principiella fråga som Daniel Tarschys ställer: Varför kan socialdemokratin acceptera privatisering på vissa sociala områden men inte på andra? Kommunen har ett oerhört viktigt ansvar för människorna genom socialtjänstlagen. Det är många olika behov som vi den vägen vill försöka hjälpa människorna att tillgodose. Jag menar att man måste se nyanserat på i vilken utsträckning kommunen kan lämna ifrån sig ansvaret för dessa ofta grannlaga uppgifter. Man måste närma sig varje åtagande som kommunen har med utgångspunkt i dess speciella förutsättningar. Tre saker tycker jag att man kan säga allmänt. Varför bör kommunen själv behålla ansvaret, och vilka krav måste man ställa på alternativa lösningar? Kommunen måste ofta ta ansvaret själv därför att man måste ha insyn i vad som sker. Det är helt enkelt fråga om rättssäkerhetsaspekten. Man måste ta ansvaret att behandla alla lika efter människornas behov och inte differentiera efter betalningsförmåga eller något annat orättvist system. Man måste göra det själv, vilket också är mycket viktigt enligt mitt sätt att se, för att ha kompetens inom det område som kommunen faktiskt har ansvaret för. Jag tycker för min del att det nu finns exempel på områden där man kan ifrågasätta om kommunen, genom den utveckling som har varit, har kvar kompetensen. Jag tänker på missbrukarområdet. Har man inte kompetens för det man har ansvar för, hamnar man i ett mycket starkt beroende av andra intressen i samhället. Det är inte alltid det är så alldeles bra. Dessa krav måste ställas i förhållande till de verksamheter de gäller. Det är det som förklarar att man också kan gå olika långt på olika områden, enligt min uppfattning. Det har också att göra med hur väl definierad och avgränsad en uppgift är, t.ex. ett tandläkarbesök. Det har att göra med vilken kontroll som kan utövas av den som har ansvaret för att uppgiften sköts på ett bra sätt och att pengarna används på rätt sätt, nämligen samhället. När det gäller förskolan — jag föredrar att kalla den förskola — menar jag att parallellen av viktiga sociala skäl skall dras till skolan. Minst lika viktigt som det är med en sammanhållen skola för att barnen skall kunna växa upp, lära, leka och arbeta tillsammans, är det med en sammanhållen förskola, eftersom tiden före skolan är så oerhört viktig för barnen. De formar mycket av sin omvärldsuppfattning under förskoleperioden. Det är för mig det viktigaste skälet till att hålla igen beträffande alterantiven. All erfarenhet jag känner till från utlandet av mera kommersiellt bedriven barnomsorg visar hur barnomsorgen skiktas upp, hur man får sociala skillnader mellan olika typer av alternativ. Barn med särskilda behov av många olika slag hamnar i en typ av verksamhet, medan andra med resursstarkare föräldrar finns på helt andra ställen. Det är ingen sund utveckling för ett samhälle som vi skall försöka utveckla på lika villkor för alla. Därför görs den viktigaste jämförelsen för förskolans eller barnomsorgens del med skolan. Samma argument som vi socialdemokrater driver när det gäller en sammanhållen skola bör vi driva rörande förskolan. Jag blir mycket förvånad över Daniel Tarschys påstående att folkpartiet skjuter till de pengar som det har funnits möjlighet att ta ställning till i riksdagen. Folkpartiet har ju sagt nej till höjningen av statsbidraget med de 900 miljoner som regeringen lade fram förslag om. Vissa smärre förändringar gjordes i statsbidraget. Det som tillkom var stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det borde inte ha varit skälet till att folkpartiet sade nej. I övrigt gällde det nivåhöjningar för de olika delarna av statsbidraget. Alternativen är marginella för att lösa problemen med en marginell kö, säger Daniel Tarschys. Det var ett intressant besked. Jag har också hört Daniel Tarschys säga att regeringen, på grund av sin politik, är det avgörande hindret för ett förverkligande av barnomsorgsbeslutet. Den gången menade Daniel Tarschys att det är för att vi inte släpper till alternativen som vi inte klarar utbyggnadsmålet. Jag tyckte att det var ett bra besked att det ändå är en marginell verksamhet vi diskuterar. Mina skäl för att vara mycket försiktig och återhållsam när det gäller kommersiella lösningar har jag nu redovisat. Man skulle kunna uttrycka det så, att kommersiell barnomsorg är att kom munen lämnar ut barnen på entreprenad till lägstbjudande. Det är en tillspetsning, men principiellt handlar det faktiskt om det. Det är för min del, mot den bakgrunden och med den betydelse som barnomsorgen har, ett felaktigt sätt att arbeta. Det är därför jag hävdar att Lex Pysslingen, som just framhåller denna princip, är så viktig. Herr talman! Vi utgår från att kommunerna nu gör en verklig kraftansträngning för att svara upp inte bara mot vallöften, utan mot riksdagens beslut, som faktiskt fattades med bred majoritet. Det är där avgörandet kommer att ske, om vi når målet eller inte.

Herr talman! Det blev litet smått om tid i mitt senaste inlägg. Jag hann inte fullfölja tankegången om att jag vet att Bengt Lindqvist har litet dåligt stöd i regeringen för sitt motstånd mot de enskilda alternativen. Det dåliga stödet tror jag har förvärrats. Kjell-Olof Feldt såg mäkta bekymrad ut i TV häromdagen över att man inte kunde tillåta privata initiativ. Han sade att han tänkte arbeta för detta. Därför tycker jag att det försvar Bengt Lindqvist ställer upp med är alldeles för tunt. Den socialistiska synen utgår från en misstro mot människor, men en övertro på offentliga lösningar och på att politiker är så mycket bättre på att bestämma över familjens vardagssituation än föräldrarna själva är. Det talas om krav som inte skulle tillgodoses om man tillåter alternativ. Jag tror att föräldrarna bäst kan avgöra vilka krav de kan ställa. Om man tittar på de enskilda alternativ som vi har i dag, t.ex. i Malmö, är nästan alla de anställda förskollärare, om man nu ställer det som ett krav. Jag tycker att den människosyn som framkommer är ganska beklämmande. Jag trodde nämligen att socialdemokraterna kanske hade kommit ifrån detta. Jag kan förstå att vpk ställer upp på att man måste lämna sina barn till grannen och inte ta hand om dem själv. Men att socialdemokraterna fortfarande håller fast vid detta trodde jag inte. Bengt Lindqvist har faktiskt inte kommenterat sin syn, som han angav i frågesvaret, på om dagbarnvårdare skulle kunna få tillgång till barnomsorg. Staten, dvs. socialdemokraterna och vpk, anser att ett mycket bättre sätt att ta hand om barnen är att lämna över dem till grannen. Jag tycker att detta synsätt är upprörande. Vi måste få en kommentar från Bengt Lindqvist, för det är en mycket viktig fråga. Jag är fullt övertygad om att föräldrar och andra enskilda människor löser sina vardagsproblem bättre än vad som blir fallet om man lämnar över allt till politikerna och bara får finna sig i de beslut som dessa fattar.

Herr talman! Dålig och god vård bedrivs i både offentlig och enskild regi. Jag försvarar inte dålig vård i någon regi, men jag är överraskad över de värdeord som Bengt Lindqvist alltid använder. Han talar om kommersiell vård och om vinststyrd vård eller nu senast om att lämna ut barn på entreprenad till lägstbjudande. Inte har jag hört Bengt Lindqvist tala om kommersiell tandvård eller vinststyrd sjukgymnastik eller om att den missbrukarvård som kommunerna anlitar skulle vara kommersiell. Jag medger att kommunerna ofta har problem med den vård som det gäller — det är ett svårt problem, som bör botas genom att man uppmuntrar många flera att syssla med denna typ av vård. De negativa värderingar som Bengt Lindqvist knyter till just barnomsorgen är för mig mycket förbluffande med tanke på att Bengt Lindqvist samtidigt accepterar att man i mycket stor utsträckning anlitar den enskilda sektorn för problembarn som omhändertas för samhällsvård. Jag tror att faktiskt större delen av de barnen tas om hand i enskild regi, och det accepterar såvitt jag förstår Bengt Lindqvist. I varje fall gör socialdemokratiska politiker runt om i våra kommuner det. Där talar man inte om att lämna ut på entreprenad till lägstbjudande. Sådana uttryck används inte, och jag tycker att det skulle vara bra om Bengt Lindqvist ville sluta att använda dem också om barnomsorgen. Jag vill minnas att tanken när Pysslingens verksamhet började var att man skulle ta in barn ur den kommunala kön, inte att det skulle vara någon typ av segregering, som Bengt Lindqvist antydde. Det framstår alltså fortfarande, efter dessa förklaringar, som obegripligt att socialdemokraterna gör denna distinktion mellan alla de former av vård där man accepterar enskild regi och just barnomsorg, där man inte accepterar enskild regi. Det kan hjälpa de många barnen i kö om vi låter alla goda former av barnomsorg fungera och komma i åtnjutande av statsbidrag. Det är precis det som folkpartiet och flera andra partier har begärt men som regeringen motsätter sig. Jag tror att en sådan ordning skulle kunna hjälpa oss att lösa krisen inom barnomsorgen. Vi kan härigenom också locka fram mera personal, personal som bevisligen är intresserad av att jobba inom andra former av barnomsorg. De svar som Bengt Lindqvist har lämnat på min fråga är alltså dåliga. Allra sist: Vi sade i fjol nej till en förändring av statsbidragssystemet, inte till nya pengar.

Herr talman! Det är faktiskt både beklämmande och anmärkningsvärt att man inte från Bengt Lindqvist kan få någon rimlig förklaring till att yrkesgruppen dagbarnvårdare skall undantas från rätten att för sina barn få kommunal barnomsorg, annat än vad man kan få genom den öppna förskolan. Hur kan detta vara rimligt? Hur kan man diskriminera denna yrkesgrupp på detta sätt? Vilken annan yrkesgrupp skulle finna sig i en sådan hantering? Denna grupp, av alla, skulle inte ha samma rätt till de sociala förmåner som vi svenskar i gemen har rätt till. Observera att jag fortfarande talar om rätten att få barnomsorg, inte om rätten att själv få sköta den barnomsorgen. De svar som vi har fått är enligt min uppfattning lika bedrövliga som de vi har fått när vi vid tidigare tillfällen har frågat om möjligheterna för dagbarnvårdarna att själva få svara för barnomsorgen. Vem skulle förmena sjukvårdspersonal rätten att i sin verksamhet vårda sina egna anhöriga? Vem skulle förvägra busschauffören som kör skolbussen rätten att i den också skjutsa sina egna barn? Det är en fråga som jag tycker att vi borde fundera över. Det gäller först och främst att verkligen förklara varför yrkesgruppen dagbarnvårdare i vårt samhälle inte har samma rätt som andra yrkesgrupper. Varför denna diskriminering? Man brukar i vissa sammanhang tala om fundamentalism. Jag vill påstå att Bengt Lindqvist i detta avseende är fundamentalist. Det måste vara något slags fundamentalism som ligger bakom hans synsätt. Innan vi skiljs härifrån i dag finns det ytterligare en möjlighet för Bengt Lindqvist att ge ett rimligt svar på frågan om denna diskriminering av dagbarnvårdarna som yrkesgrupp. Försök nu att ge en rimlig förklaring! Det har många i denna församling väntat länge på. Det tycks också vara allt fler inom Bengt Lindqvists eget parti som väntar på denna förklaring.

Herr talman! Det ser ut, säger Bengt Lindqvist, som om vi skulle klara det här. Andra säger att det ser ut som om vi inte skulle klara det. Det finns enligt min uppfattning ute i landet inte många socialdemokratiskt styrda kommuner där man satsar på det här, och borgarna kommer definitivt inte att göra det. Också i många socialdemokratiskt styrda kommuner budgeteras det i år inte för en satsning på barnomsorg, fastän det nu gäller det sista året. Jag måste också säga några ord med anledning av Ingrid Hemmingssons inlägg. Det är bara om man samtidigt skall arbeta med andras barn som det kan vara svårt att också sköta de egna barnen. För full tjänst som dagbarnvårdare krävs vård av fler barn än vad som krävs när det gäller personal på daghem. Jag tyckte inte att Roland Larssons exempel var riktigt gångbara. Om man anser att dagbarnvårdaryrket är ett yrke jämförbart med busschaufförens eller med de yrken som förekommer inom sjukvården eller tillverkningsindustrin vill jag fråga: Där har man väl ändå inte med sina barn på sin arbetsplats? Dessa yrkesutövare har barntillsyn medan de utför sitt ordinarie arbete.

Herr talman! Röstade folkpartiet ja eller nej till den höjning av statsbidraget med 900 milj.kr. som beslutades förra året, med ikraftträdande den 1 januari i år? Man röstade nej, och därmed röstade man väl också nej till pengar, Daniel Tarschys. Det kan såvitt jag förstår inte beskrivas på något annat sätt. Därmed har man också, tycker jag, givit uttryck för att man inte är beredd att skjuta till de resurser som är helt avgörande, alltså inte marginella, för att det här beslutet skall kunna förverkligas på ett bra sätt.

Det tycker jag är en viktig frågeställning. Jag hoppas att de flesta människor här i landet tycker att det här är ett så viktigt åtagande att det också är viktigt att den helt dominerande lösningen blir den kommunala verksamheten på området. Det är genom den kommunala verksamheten vi skall klara det här, också av det skälet att det är den verksamhet som de allra flesta föräldrar efterfrågar. Enligt den senaste efterfrågeundersökningen ville 94 76 ha antingen daghem — 82 Io — eller familjedaghem — det ville resten — i kommunens regi. Jag kan då inte förstå att debatten skall behöva handla om de marginella tingen i stället för att gälla pengar, personal, planering och lokaler för att nå målen genom den verksamhet som människorna vill ha och som är den helt avgörande för att klara det här. Här behövs också förnyelsearbete — det är inte det vi diskuterar. Vi kan arbeta bättre, vi kan ge personalen större utrymme för sina ambitioner, vi kan se till att det blir mindre byråkratiskt krångel, både kring köer och kring verksamheten som helhet, och det måste vi naturligtvis göra. Vi måste ge ett bättre stöd både åt föräldrar och åt personal i det här viktiga arbetet. På så sätt kan vi också behålla personalen bättre än vi har gjort hittills. Alternativen skulle möjligen kunna bidra marginellt, det är jag beredd att medge. Vi har ju redan ideellt motiverade alternativ, och de fyller en viktig funktion. Men vi har också fått en tendens till att allt fler föräldrar väljer föräldrakooperativ, därför att de inte får plats för sina barn i den kommunala verksamheten, som de egentligen skulle föredra. Det är många föräldrakooperativföräldrar som har det på det sättet i dag. När det gäller dagbarnvårdarna har vi olika uppfattning. Den grundläggande frågan är: Varför skall dagbarnvårdarna ha lön för vården av de egna barnen men inte andra föräldrar?

Herr talman! Barbro Andersson har frågat mig om jag är beredd att förutsättningslöst pröva nya former för upprustning och underhåll av våra vallonbruk. Som svar på frågan vill jag hänvisa till direktiven för den utredning om förvaltningen av vissa kulturmiljöer som regeringen tillkallade hösten 1988. En särskild utredningsman — ordföranden i Sveriges turistråd Bill Fransson — har sålunda uppdraget att utreda möjligheterna att skapa förbättrade förutsättningar för hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader kan tas om hand. Han skall bl.a. utgå från de exempel som kan hämtas på hur man i Storbritannien har organiserat den s.k. National Trust. Utredaren tillkallades mot bakgrund av riksdagens ställningstagande till en riksdagsmotion som tog upp behovet av en särskild fondeller stiftelsebildning till stöd för kulturhistoriskt värdefulla slottsoch herrgårdsmiljöer. Enligt riksdagen borde också bevarandet av industriminnen uppmärksammas. De uppländska vallonbruken representerar på ett påfallande sätt kulturmiljöer där såväl högreståndsarkitektur som svensk industrihistoria och dagligt liv för den anonyma människan är sammansmälta. I budgetpropositionen 1989 anmälde regeringen för riksdagen att utredningen tillkallats. Den skall enligt direktiven ha slutfört sitt uppdrag våren 1990, men viss ytterligare tid torde dock behöva anslås för arbetet. Jag är sålunda väl medveten om arten av de problem som Barbro Andersson tagit upp. Som Barbro Andersson anger har omfattande AMS-medel, liksom medel ur riksantikvarieämbetets anslag, använts för vårdinsatser på bruken. Inte heller jag tror dock att det är möjligt att klara de ekonomiska behoven inom ramen för sysselsättningspolitiken. Vallonbruken representerar mycket stora värden för Sverige i allmänhet och norra Uppland i synnerhet. De är kulturhistoriskt intressanta och ger identitet och karaktär åt området. Bruken är därmed betydelsefulla inte bara som grund för en utvecklad turism utan ytterst för allt näringsliv och alla som bor i området. Avgifterna från enskilda besökare — även om de blev väsentligt fler än i dag — räcker dock inte till för de vårdoch underhållskostnader som en gång bars med lätthet av de blomstrande bruksföretagen. Kanske kan grundproblemet när det gäller vallonbruken sammanfattas med att det gäller att hitta former för att föra samman resurserna från alla som är reella intressenter i brukens bevarande. Hur det skall ske har jag nu inget svar på, men det är min förhoppning att den utredning som nu arbetar med frågan skall kunna ge regeringen ett underlag för förslag till en förbättrad vård av bl.a. dessa viktiga kulturmiljöer.

Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för det positiva svaret. Naturligtvis har jag förståelse för att kulturministern vill avvakta utredningens resultat. Jag är glad över att kulturministern delar uppfattningen om vallonbrukens stora värde för Sverige och för länet. På länsstyrelsens initiativ har en arbetsgrupp tillsatts i länet för att driva på och informera i de här frågorna. Arbetsgruppen består av representanter för landstinget, kommunerna, länsmuseet, riksantikvarieämbetet, Upplandsstiftelsen och researrangören UppResor. Verksamhetsidén är bl.a. att arbeta för att säkerställa bevarandet av kulturvärden, för att därigenom kunna utnyttja möjligheterna till utveckling. Alla de orter som det här handlar om — Österbybruk, Lövsta, Forsmark, Söderfors — är attraktiva bostadsorter med god samhällsservice och mycket goda förutsättningar att bli bra alternativ för lokaliseringar av företag och nya bostadsområden, som i sin tur ger en positiv utveckling för Nordupplandsregionen. Dess värre krävs det ganska mycket pengar för att driva en sådan här verksamhet. Därför har tanken på en fond förts fram.

Herr talman! Jag kommer också från de norduppländska bruken. Det är därför jag vill vara med och anföra några synpunkter i den här debatten. Barbro Andersson kommer från den östra delen av regionen, och jag representerar den västra. Vi täcker alltså geografiskt in den bruksring som man brukar tala om och som går från Dalälven ut till Östersjökusten. Det är den regionen som länets arbetsgrupp skall arbeta med. Att det verkligen rör sig om en kulturskatt är det många som kan intyga. Inte minst hör man det från de besökare som varje år kommer för att uppleva den här speciella miljön. Här får besökaren — och givetvis även de bofasta — ta del av hur ett samhälle byggdes för 300, 400 och upp till 500 år sedan, med den för bruken typiska klasskillnaden.

Det är viktigt för oss i dag att studera och ta del av dem. Det problem som vi nu pekar på är att klara finansieringen för att kunna hålla de här bruksmiljöerna i godtagbart skick. Vi delar uppfattningen i svaret att avgifterna från enskilda besökare inte räcker till för att täcka kostnaderna. Enskilda kommuner har vidare inte sådana resurser att de klarar av så stora åtaganden. Kommunerna skall inte heller, tycker jag, ta hela ansvaret för de här miljöerna, eftersom de är klassade som riksintressen. Bruksorter av den här typen, som varit med om att bygga upp det svenska välståndet, borde nu kunna få medel av staten så att man genom en fond eller stiftelsebildning kan föra samman resurserna från alla som är reella intressenter i brukens bevarande för att därigenom klara underhållet av de här värdefulla miljöerna.
Fru talman! Utöver det som tidigare sagts vill jag bara fånga upp en tråd i anslutning till framför allt Barbro Anderssons inlägg.

I det sammanhanget blir naturligtvis den utredning som görs utomordentligt viktig. Det räcker inte med att emellanåt pytsa ut en och annan slant till en anläggning för att förhindra ett fortgående förfall. Det gäller nu framför allt att hitta en lösning som innebär att vi kan ge dessa miljöer möjlighet att organiskt fungera också i framtida livsmiljöer för medborgarna.

Fru talman! I den här interpellationen talas ju hela tiden om resurser i fråga om pengar. Då tycker jag att det är värdefullt att i en replik säga några ord om de resurser som finns på bruksorterna i form av ideella föreningar med deras många medlemmar. Dessa föreningar har som bekant inte många kronor i kassan när det gäller att stå för sådana här utgifter. Men enligt sina program skall de — t.ex. hembygdsföreningar — göra orterna attraktiva, och de är med medlemmarnas kunnande beredda att arbeta praktiskt och visa upp de här orterna för besökare. Jag vill göra en kommentar till vad vi har upplevt de senaste åren. ”Bruksare”, brukar man ju säga, var ett inbundet släkte och var mycket måna om att ”bruket var vårt”. Därmed var man inte så noga med att få in nya människor i orterna. I dag ser man på ett helt annat sätt; man är mycket mån om att ta emot människor och visa upp de här miljöerna. Kombinationen med fondpengar — exempelvis — och ideella föreningar med deras intresserade och kunniga medlemmar kan i dessa sammanhang fungera mycket bra för de berörda bruken och därigenom ge möjligheter att överleva och bevara den här speciella och fina miljön.
Fru talman! Att jag nämnde vissa bruksorter hade egentligen inte så mycket att göra med att de var särskilda orter. Vi tycker också att det är viktigt att man jobbar för den totala miljön, att man ser till helheten. Och det är därför som man har tillsatt en särskild arbetsgrupp under länsstyrelsen för att se på detta som man kallar för bruksringen. Det innebär att man samarbetar och att man ser till helheten. Kulturen är ett område som har givits företräde i årets budgetförslag, och de statliga kulturanslagen ökar med 160 milj.kr. Särskilda insatser görs för vård av kulturmiljöer och kulturminnen och för s.k. kulturturism, kan man läsa. Det kan möjligen inge vissa förhoppningar, i samband med det här svaret, om att en del av dessa satsningar kommer vallonbruken till del.

Fru talman! Roy Ottosson har ställt följande frågor till mig: 1. Anser regeringen att det skall finnas god tillgång till järnvägskommunikationer för människor i hela landet, och har regeringen i så fall någon planering för hur det skall bli verklighet? 2. Är regeringen beredd att arbeta för och föreslå riksdagen ytterligare finansiering till järnvägsutbyggnader utöver vad som redan utlovats i tidigare statsbudget? 3. Har regeringen förslag till hur den demokratiska styrningen av den regionala fördelningen av investeringar i järnvägsnätet och till köp av persontrafik på järnväg skall kunna förbättras? Låt mig till att börja med konstatera att det finns ett omfattande resursbehov såväl inom järnvägsområdet som inom andra delar av transportsektorn. Som framgår av budgetpropositionen har regeringen för avsikt att under våren återkomma med en särskild proposition där anslagen till underhåll och byggande av järnvägar, vägar och länstrafikanläggningar kommer att behandlas. Som svar på Roy Ottossons första fråga vill jag betona att järnvägen har en viktig funktion att fylla som ett miljövänligt och energisnålt transportmedel. Enligt min uppfattning ligger järnvägens styrka i fråga om den interregionala trafiken i att kunna erbjuda bekväma transporter på medellånga avstånd där det finns betydande trafikunderlag. En väsentligt högre investeringsnivå än i dag skulle dock inte ge ett mer vittförgrenat järnvägsnät, utan vinsten skulle främst vara en effektivare järnvägstrafik än dagens. Ett av huvudmålen för den gällande trafikpolitiken är att ge samtliga medborgare i landets alla delar en tillfredsställande transportförsörjning. För att detta skall vara möjligt krävs enligt min uppfattning en mångfald av olika trafikeringslösningar — där järnvägen utgör en viktig del. När det gäller den demokratiska styrningen av den regionala fördelningena av investeringar i järnvägsnätet anser jag att 1988 års trafikpolitiska beslut innebar en väsentlig förbättring. Banverkets prioritering av investeringar i stomnätet skall ske utifrån samhällsekonomiska överväganden, där regionalpolitiska effekter utgör en faktor. I denna process deltar även de regionala organen. Vidare ser jag ett stort värde i att prioriteringen av investeringar i länsjärnvägar kan ske samordnat med investeringar i övriga länstrafikanläggningar genom beslut av förtroendevalda i regionala organ. Slutligen: Vad beträffar trafikupphandlingen lämnar regeringen i årets budgetproposition ett förslag som syftar till att öka den regionala förankringen, att uppnå en ökad långsiktighet i trafikavtalen och ge starkare incitament för regionalpolitisk effektivitet men också till att stärka riksdagens roll.

Fru talman! Vi har ju fått ett SJ som är på offensiven och som faktiskt talar ett språk som har framtiden för sig. Ute i landet har flera länstrafikbolag stora ambitioner att driva järnvägstrafik. Vi har också fått flera nya järnvägsföretag i Sverige som börjar bjuda SJ konkurrens på en del banor. Monopolet är därmed brutet, och det betyder att vi får fram effektivare och bättre järnvägstrafik med tiden. Dessutom upplever vi en veritabel järnvägsboom i hela Västeuropa, måste man väl säga. Men tyvärr har, tycker jag, regeringen i det här sammanhanget lägre ambitionsnivå än vad man har ute i länstrafikbolagen och naturligtvis också inom banverket — SJ. När jag jämför med det trafikpolitiska beslutet från 1988, upplever jag också att ambitionsnivån i dag är lägre än den var då. Detta syns i årets budget när man ser på anslaget för köp av persontrafik på järnväg; det är 618 milj.kr. i det budgetförslag vi fick häromdagen. Går vi tillbaka två år, finner vi att motsvarande totala summa i budgeten — om man slår ihop flera anslag som då gick till persontrafik på järnväg — var närmare 1 miljard, eller 900 milj.kr., om jag nu minns rätt. Det betyder en sänkning med ungefär 300 milj.kr. Om man plussade på ungefär 150 milj.kr. utöver de 618 milj.kr. som finns i budgeten, skulle vi få bibehållen trafik. Vi skulle slippa se den lista som finns på s. 134 i budgetpropositionen, bilaga 8, över de olika järnvägsförbindelser för persontrafik som tyvärr inte kommer att trafikeras längre i sommar. Då skulle man ändå ha sparat 150 milj.kr. i förhållande till situationen för två år sedan. Det visar att detta upphandlingssystem, att köpa upp trafiken i förväg, är bättre än att gå in i efterhand och täcka ett underskott. Modellen är det i och för sig inget större fel på. Det gäller att den hanteras på ett bra sätt. Jag menar att statens ambitionsnivå är lägre nu än år 1988. Det märks på siffrorna, och det syns också när man jämför med länstrafikbolagen. Man satsar där på persontrafiken på järnväg med betydligt mindre trafikunderlag än vad transportrådet har varit berett att acceptera vid upphandling för statens räkning. Detta beror naturligtvis på att man fått för litet pengar från regeringen. Jag vill något kommentera det svar som jag har fått på de konkreta frågor jag ställt i interpellationen. Jag är helt överens med kommunikationsministern att det finns ett omfattande resursbehov inom järnvägsområdet. Det är därför tråkigt att i årets budgetproposition se att det inte anslås några pengar och att man säger att det kanske kommer något senare. Man kan då litet försiktigt fråga sig vad det är som planeras att komma senare. Vad är det som hindrar att regeringen lägger fram en budget i normal ordning för järnvägsområdet? Det står i det skrivna svar som kommunikationsministern här läste upp att järnvägens styrka ligger på den interregionala trafiken, dvs. på medellånga avstånd med betydande trafikunderlag osv. I budgetpropositionen på s. 2 i bil. 8 står det att det framför allt är de regionala transporterna på järnväg som har ökat under de senaste 10-15 åren. Jag vet inte som det står fel i sakbeskrivningen i budgetpropositionen eller om det är fel i det svar som jag här fått. Men någonstans måste det vara fel eftersom detta inte stämmer överens. Om det nu är så att det är framför allt den regionala persontransporten på järnväg som har ökat, finns det all anledning att omvärdera synsättet att det bara är på de långa avstånden som järnvägen kan konkurrera. Det sägs också att om man investerar mera leder inte detta till ett mer vittförgrenat järnvägsnät. Jovars, det är riktigt. Vi har ett ganska bra och vittförgrenat järnvägsnät i dag, men det måste förbättras för att det skall gå att bedriva en rationell trafik. Det saknas också vissa strategiska förbindelser som t.ex. Bothniabanan, Götalandsbanan och liknande som borde komma till för att vi skall få ett bra trafiksystem. Detta framgår inte av svaret, och det är en brist. Jag menar att alla medborgare i landet på ett eller annat sätt borde ha tillgång till järnvägstrafiken. Som norrlänning ser man tydligt konflikten. Det finns helt otvetydigt en gruppering på högsta politiska nivå som inte anser att persontrafik på järnväg i Norrland, ungefär norr om linjen Sundsvall Östersund, är någonting att satsa på. Det var därför glädjande när SJ gick ut och sade att man bör bygga ut Bothniabanan just för persontrafikens skull. Ser vi till ytan skulle annars halva Sverige bli utan persontrafik på järnväg. Vi ser också att snålheten när det gäller köp av persontrafik på järnväg har drabbat just Norrlandstrafiken. Det gäller sovvagnarna till Örnsköldsvik och nu också till Umeå. För att återgå till de frågor som jag ursprungligen ställde kan man fråga sig vad jag fick för svar. När det gäller den första frågan, om regeringen ansåg att det fanns god tillgång på järnvägskommunikation i hela landet, var svaret tydligen nej. När det gäller den andra frågan som jag ställde om regeringen är beredd att anslå mer pengar till järnvägen är tydligen svaret också nej. I vart fall kan man anse att frågan inte är klart besvarad. Min tredje fråga gällde upphandlingsordningen. Det är en del förbättringar på gång, men det är oklart i vilken mån riksdagen kommer att få ett större inflytande över upphandlingen. Jag kan inte av budgetpropositionen utläsa hur detta skulle gå till. Att det regionala inflytandet ökar framgår däremot.

Fru talman! Roy Ottosson och jag har vid det här laget haft många debatter om järnvägspolitiken. Det är ingenting nytt i det Roy Ottosson säger i dagens debatt, men det kanske inte är någonting nytt i det jag säger heller. Det är inte alldeles lätt att förnya sig varje gång i dessa mycket täta debatter om samma fråga. Det handlar om långsiktiga investeringar. Förhållandena förändras inte från dag till dag, och inte ens från vecka till vecka eller månad till månad, utan vi måste arbeta utifrån ett mycket mer långsiktigt perspektiv. Roy Ottosson ger godkänt betyg åt SJ och betecknar det som offensivt. Det gläder mig. Jag är också glad över den offensiva politik som SJ bedriver för att dra till sig nya kunder på såväl godstransportens område som persontransporternas område. SJ:s politik är i detta hänseende en del av regeringens politik. Vi kan inte göra en gränsdragning däremellan. SJ är ett av de organ som regeringen använder för att förverkliga den politik som regeringen står för. Även länstrafikbolagen får godkänt av Roy Ottosson som aktiva operatörer på området, och också detta är glädjande att höra. Roy Ottosson talar om en järnvägsboom i Västeuropa. Vi hade strax före jul en diskussion där Roy Ottosson var bekymrad över att det inte gick särskilt bra med utvecklingen av järnvägstrafiken i Västeuropa. Jag vet inte riktigt om det har hänt någonting under juluppehållet. Roy Ottosson påstår som vanligt att regeringens ambitioner är lägre än alla andra aktörers och att de är lägre än ambitionerna år 1988. Jag kan tillbakavisa detta. Det är inte frågan om någon sänkt ambitionsnivå. När det gäller de siffror som Roy Ottosson nämnde beträffande köp av olönsam trafik förstår jag inte riktigt hans sifferexercis. Jag vet inte om han har blandat in rådrumsbeställningar eller någonting annat i dessa kalkyler. Detta tarvar nog en ordentlig förklaring. Jag kan därför inte kommentera dessa siffror närmare. Ambitionen från det offensiva företaget SJ måste vara, så som sagts många gånger tidigare, att få så stor del av trafiken som möjligt lönsam och bedriva den så effektivt att man drar till sig kunder. Detta måste vara basen i hela verksamheten. När det gäller investeringarna återkommer regeringen i februari med en särskild proposition. Det är inte alldeles ovanligt att man gör på detta sätt. Ambitionen från regeringens sida är att samordna den med en näringspolitisk proposition och därmed markera att infrastrukturen på transportområdet är en av de viktigaste delarna i näringspolitiken. Jag tycker att detta är bra. Jag vill slutligen kommentera Roy Ottossons påståenden om att Norrland skulle vara förfördelat i upphandlingen.

Fru talman! Det svar som kommunikationsministern har givit är kanske i sig inte särskilt mycket att kommentera. Det är ungefär som med budgetpropositionen. Kommunikationsministern hänvisar till det som skall komma. Men jag vill ändå ge några kommentarer dels med anledning av svaret, dels med anledning av vad kommunikationsministern har sagt här i dag. I svaret säger kommunikationsministern följande: ”En väsentligt högre investeringsnivå än i dag skulle dock inte ge ett mer vittförgrenat järnvägsnät utan vinsten skulle främst vara en effektivare järnvägstrafik än dagens”. Vi är självfallet överens om att man med ett vittförgrenat järnvägsnät menar just själva järnvägsspåren som sådana och att en högre investeringsnivå inte kommer att leda till att det byggs ut fler spår. Men jag menar att om vi får en bättre järnvägstrafik i form av snabbtåg när det gäller persontrafik och bättre utbyggda spår så att det går att köra snabbt med gods, vilket jag hoppas på och centerpartiet arbetar för, innebär detta att det inte bara är fråga om sträckan Stockholm-Sundsvall, Stockholm-Malmö eller Stockholm-Göteborg. Det är fråga om en mängd sträckor från exempelvis Malmö ut i det omgivande landskapet, från Göteborg till den omgivande regionen samt från Gävle, Sundsvall osv. som har betydelse både för persontrafiken och för godstrafiken. Just därför är det så viktigt att man investerar betydligt mera än vad regeringen hittills har sagt. Jag skall tolka kommunikationsministern mycket positivt i ett avseende. Det gäller när han säger att regeringen och SJ är att anse som samma sak. I så fall ser jag med stor förväntan fram emot kommande propositioner. SJ har nämligen klart ställt sig bakom samma förslag som centerpartiet har gjort, dvs. 40 miljarder till järnvägen under 1990-talet. I dag stödjer miljöpartiet, vpk och vad jag förstår även folkpartiet det här förslaget. Det betyder att vi har en mycket stor majoritet i riksdagen, eftersom regeringen och SJ tycker lika. Jag kan inte tolka kommunikationsministern på annat sätt. Det var en besvikelse även för mig att läsa i budgetpropositionen att endast 618 miljoner tas upp. Kommunikationsministern har sålunda mera gått på vad transportrådet har sagt och gjort än vad mängder av folk, inte minst starka socialdemokratiska landstingsråd och kommunalråd via SLTF har tyckt i denna fråga där de har sett litet annorlunda på den trafik som sker ute i landet. Vi kan dock återkomma motionsvägen, det har vi alla möjlighet till i den här kammaren.

Fru talman! Jag får tacka för utvecklandet av svaret. Det är självfallet mycket intressant att få höra att SJ:s politik är en del av regeringens politik. Detta måste betyda, som Rune Thorén sade här, att regeringen i princip ställer upp på det program med 40 miljarder som SJ har lagt fram under hösten. Det skulle också betyda att man ställer upp på att bygga ut Bothniabanan, som är mycket efterlängtad när det gäller persontrafiken i de norra landskapen. Utan en Bothniabana är det praktiskt taget omöjligt att få i gång en bra persontrafik på järnväg längs Norrlandskusten, där de flesta i norr bor. Vi får väl se om det här stämmer när propositionen kommer, och vi kan då återkomma till frågan. Kommunikationsministern tog upp den debatt vi hade före jul och järnvägsboomen i Västeuropa. Det är faktiskt en järnvägsboom i Västeuropa jämfört med tidigare. Före jul debatterade vi de gränsöverskridande järnvägstransporterna, där jag ville att regeringen mycket mera aktivt skulle arbeta för att få ett samordnat järnvägssystem i Europa och undrade vad man har för strategi i den frågan. Tyvärr fick jag inte så mycket till svar, utan det var mest ett bollande med att jämföra med hur bra Sverige är i förhållande till andra länder, vilket vi inte alls skulle debattera då egentligen. Sverige är ett förhållandevis glesbefolkat land. Det betyder att Sverige måste satsa ganska mycket på infrastrukturen i förhållande till andra mera tätbefolkade länder. Det gäller vilken infrastruktur vi än väljer, och inte minst järnvägen. Problemet är att järnvägen är mycket eftersatt. Ända sedan andra världskriget, kan man väl påstå, har det inte nyinvesterats i någon nämnvärd grad i järnvägen i Sverige. Det finns mycket att ta igen här. I den här debatten vill jag dock koncentrera mig på regeringens ambitionsnivå. Den är påtagligt lägre än den som länstrafikhuvudmännen har uppvisat under det gångna året. Detta har lett till den debatt vi har haft runt om i landet. Det har lett till att man har dragit in en del turer, och en del trafik har försvunnit. Man kan t.ex inte längre åka sovvagn till Örnsköldsvik, och det är hotat till Umeå, för att ta några exempel från Norrland. Det innebär också att man övervältrar kostnaderna på kommuner och landsting. Det lokala trycket på att man skall ha en bra kollektivtrafik även på järnväg är mycket starkt. Det visar sig således att man tar ett större ansvar på det lokala planet än vad staten gör. Det är inte riktigt i enlighet med det trafikpolitiska beslutet, menar jag. Staten skulle ta ansvar och köpa för ungefär den nivå det handlade om. När det gäller den summa jag nämnde är det bara att addera direkt ur bila gan till det stora trafikpolitiska beslutet år 1988, så får man en siffra på över 900 miljoner kronor, som gick till att täcka underskott för persontrafik på järnväg eller köp av persontrafik på järnväg. Det var fördelat på tre anslag, om jag minns rätt. Nu är det bara ett anslag.

Fru talman! Den passus i mitt skrivna svar som handlar om det vitt förgrenade nätet är svar på den fråga som Roy Ottosson ställde i sin interpellation. Han frågade om vi är beredda att bygga ut järnvägskommunikationerna för människor i hela landet. Jag tyckte att det var nödvändigt att göra markeringen att även om man satsar många miljarder, enligt de önskemål som nu finns, på järnvägen så blir det inte i första hand nya relationer, nya sträckor. Satsningar på Arlandabanan, Mälarbanan, utbyggnad av västkustbanan och upprustning av norra stambanan, för att nämna några exempel, innebär inte i princip nya banor, men det innebär mycket effektivare och mycket attraktivare järnvägsförbindelser. Jag tycker att det är viktigt att man inte skapar illusionen av att en sådan miljardsatsning skulle innebära att vi får järnvägar ut i varje by. Järnvägsdebatten bedrivs ibland med utgångspunkten att man gör ett sådant illusionsnummer. Jag talade vidare om att den offensiva politik som SJ nu utvecklar för att förverkliga 1988 års beslut om en effektiv järnvägstrafik som kan dra till sig kunder, godsoch persontrafik, är en del av regeringens trafikpolitik. Jag ser med stor tillfredsställelse på denna utveckling. Både Rune Thorén och Roy Ottosson drar ut konsekvenserna och menar att det önskemål om investeringar som SJ presenterar därmed skulle vara signerat av regeringen och kunna skickas vidare. Det är naturligtvis ett litet naivt sätt att resonera. Roy Ottosson och Rune Thorén måste ju vara medvetna om att när vi politiker sedan tar ställning i frågorna måste vi också vara beredda att betala och anvisa varifrån resurserna skall tas. Roy Ottosson säger att det är en järnvägsboom i Europa i förhållande till tidigare. Det är det ju i Sverige också. Här föreligger ingen skillnad. Vi bygger nya spår, vi lägger ut ny räls, vi utvecklar snabbtågsförbindelser och vi utvecklar kombitrafiken på ett mycket offensivt sätt. Jag vill hävda att Sverige är mycket mera offensivt än flertalet av Västeuropas länder. Ett hinder när man skall göra kombitrafiken ännu mer effektiv är ju svårigheterna att hitta gemensamma lösningar inom Västeuropa för att undanröja bl.a. tekniska hinder. Vi har mycket att ta igen på det området, eftersom järnvägen har varit eftersatt under lång tid. Låt oss ändå med glädje konstatera att vi nu är överens om att försöka komma i fatt utvecklingen och modernisera järnvägen så att vi kan komma ifrån den eftersläpning som 1950 och 1960-talet innebar för svensk och för västeuropeisk järnvägspolitik.

Fru talman! Kommunikationsministern säger att stora investeringar inte leder till nya relationer. Det beror på vad man menar med nya relationer. Jag tycker i och för sig att en Bothniabana som skulle förbinda de norrländska städerna hela vägen ifrån Kramfors — i dag finns en länsjärnväg — över till Örnsköldsvik, Umeå, Piteå och norrut är nya relationer. Men det kanske är en definitionsfråga. Likaså tycker jag att den Götalandsbana där man bygger nya sträckningar så att man får nya möjligheter att åka på olika sätt tvärs över landet söder om Vättern, också är nya relationer. Men det kanske också är en fråga om definitioner. Nåväl, det är alldeles riktigt som kommunikationsministern säger, att vi inte kan ha järnvägssträckningar ut till varje by. Det gäller nämligen att samordna trafikslagen på ett sådant sätt att man kan åka järnväg där sådan finns. När samordningen brister blir det fråga om vägtrafik i stället, eftersom detta är den sista utvägen man har att tillgå, oavsett om man är privatperson eller företagare. Jag misstänker att en del av vägtrafikökningen både i Sverige och runt om i Europa hänger ihop med att man inte har satsat tillräckligt på bl.a. järnvägarna. Då hamnar trafiken på vägarna i stället, och följden blir mycket stora kostnader på grund av att vägarna slits ner, det uppstår trängseleffekter OSV. Det är alldeles riktigt att man, om man skall ha en högre ambitionsnivå när det gäller persontrafiken på järnväg, måste skaka fram mera pengar i budgeten. Vi kan ju konstatera att länstrafikbolagen normalt får sin busstrafikverksamhet subventionerad med 50 96. Det kommer för dessa bolag att bli fråga om subventioner av ungefär samma storlek när det gäller järnvägstrafiken. Såvitt jag förstår är det när det gäller statens uppköp av persontrafik inte alls fråga om samma subventionsnivå — långt ifrån. Miljöpartiet kommer naturligtvis i det budgetförslag vi lägger fram om ett par veckor att redovisa hur vi skall få fram resurser till detta. Vi anser att det är mycket angeläget att plocka fram de 150 miljonerna som behövs för att få en bra persontrafik i fortsättningen. Inte minst med tanke på den utbyggnad som pågår och som borde bli mycket mer omfattande om vi skall kunna klara av behoven, så är det viktigt att järnvägen inte förlorar de resenärer som i dag är vana att åka tåg. Vi måste se till att inte tvinga över dem till vägtrafik, till att investera i bilar osv. Vi vet av erfarenhet att om man väl har börjat köra bil och på grund av sin bostadsort är extremt bilberoende, är det svårt att ställa om sig. Vi skall alltså vara rädda om de järnvägsresenärer vi har och utveckla deras resande. Det är svårt att säga om Sverige på något sätt är ledande i Europa i järnvägsutbyggnadssammanhang. Vi har ju i Sverige en mycket egen profil. Jag kan bara konstatera att kombitrafiken i Tyskland är betydligt mer utvecklad än den i Sverige. Jag kan konstatera att när det gälle” snabba tåg har självfallet utvecklingen gått betydligt längre på kontinenten. Jag kan också konstatera att statens subventionsgrad på kontinenten är betydligt högre än den i Sverige.

Fru talman! Jag skall något kort kommentera det som sagts om ”ett vittförgrenat nät”. Jag vill understryka det som även Roy Ottosson sade, nämligen att det visst kommer fram en del nya järnvägar i form av Götalandsbanan, banor på Ostkusten osv. Men i stort sett kan jag hålla med kommunikationsministern om att det järnvägsnät vi har — det har vi. Jag försökte i mitt inledningsanförande påpeka att det är av oerhört stor betydelse för den lokala och regionala trafiken att vi har bra järnvägstrafik på stamnätet. Trafiken på järnvägssträckan Göteborg-Stockholm kommer att ha så kolossalt stor betydelse för regioner med s.k. matartrafik. Det kommer att innebära att vi på alla håll i landet har järnvägar där det nästan inte går några tåg, men där det ändå finns förutsättningar för en omfattande tågtrafik om det bara finns tåg på de stora järnvägarna. Av den anledningen är detta viktigt. Kommunikationsministern sade att det var naivt att stötta SJ. Det anser jag nog inte. I så fall finns det oerhört många här i kammaren som är naiva. Jag försökte i mitt tidigare anförande visa att 127 av kammarens ledamöter egentligen ställer sig bakom förslaget om de 40 miljarderna. Från centerns sida har vi också anvisat på vilket sätt man kan genomföra detta. Vi har t.ex. lagt fram ett förslag om järnvägsobligationer. Jag tror att finansministern och andra i dag är överens om att vi måste ”ta upp” köpkraften, så att den inte försvinner på en massa annat. I det sammanhanget vore järnvägsobligationer mycket bra. Jag är på det klara med att staten måste stå för en del av räntorna. Men i stort sett kommer detta att vara lönsamt och ”gå hem”, precis som jag påpekade i en tidigare debatt med kommunikationsministern. Vad som är viktigt och anledningen till att det brådskar är att detta måste ske så snabbt som möjligt. Det tar nämligen tid för länsbolagen, företag och andra att börja inrikta sig på att vi har en bra järnväg. Av den anledningen är det viktigt att omgående se till att det investeras mer i SJ. Och jag menar då att man inte skall säga att det är naivt att ha samma uppfattning som SJ. Jag anser att detta är en väl underbyggd ståndpunkt. Utan att ha några exakta objekt tror jag ändå att man i stort sett kan säga att 40 eller ännu fler miljarder måste tas fram snarast möjligt, inte minst för att vi skall få en bättre miljö här i landet.
Fru talman! Det finns tendenser till att förvränga allt som sägs i en politisk debatt. Jag tycker att detta är ganska trist. Vad jag menade med det jag sade är att det är naivt att tro att man bara kan skriva under önskelistor utan att anvisa någon finansiering. Jag kallar inte någon i den här kammaren naiv, men jag efterlyser en sakdiskussion om hur de mycket djärva krav som ställs också skall kunna förverkligas genom sin finansiering. Detta är ju vårt gemensamma problem, ett problem som vi inte kan smita runt. Rune Thorén talade nu om att ”dra in” köpkraft. Det har förts en del diskussioner om detta. Det har funnits en del förslag från regeringens sida om att kyla ner temperaturen i ekonomin genom att ”dra in” köpkraft. Men både Roy Ottosson och Rune Thorén kan nog erinra sig vilken respons som funnits för sådana förslag i den här kammaren. Att sälja obligationer går väl an om det finns någon som vill köpa dem. Det finns det säkert om man är beredd att betala ränta på dem. Men om man vill ha avkastning måste man också sätta in de pengar man får på sådant som ger någon avkastning, annars är det ju bara ett annat sätt att låna pengar till verksamheter som inte går ihop. Det finns problem på detta område som man inte så lätt kommer förbi. Vi är emellertid överens om att det behövs stora investeringar i järnvägar och vägar, glöm inte detta. Vi måste rusta upp hela infrastrukturen. Låt oss mö tas i en fortsatt kreativ diskussion om hur vi skall få fram detta nödvändiga kapital.

Fru talman! Hugo Andersson har ställt följande frågor till mig. 1. Varför har anslaget till enskilda vägar endast räknats upp med 4 96? 2. Vad avser statsrådet att göra åt det faktum att anslagna medel inte är tillräckliga för att ta in utanför systemet stående statsbidragsberättigade vägar? Hugo Anderssons första fråga avser anslaget till enskilda vägar för 1990. Bakgrunden till anslagsnivån detta år är följande. I den trafikpolitiska propositionen som antogs av riksdagen år 1988 ingick ett ställningstagande till en ökning av anslagen för investeringar i vägar och kollektivtrafikanläggningar samt en höjning av anslagen till drift och underhåll av allmänna vägar för åren 1989 och 1990. Detta ställningstagande fullföljdes i regeringens budgetproposition 1989. Den satsning som har gjorts under dessa två år på de allmänna vägarna har medfört att det av statsfinansiella skäl inte varit möjligt att också öka anslagen till enskild väghållning i motsvarande grad. Därav följer den skillnad i ökningen mellan olika anslag som Hugo Andersson nämnt i interpellationen. Enskilda vägar i vissa län har dock fått del av det bärighetspaket som riksdagen tidigare beslutat om och som är under genomförande. Under år 1989 har ca 16 milj.kr. använts till bidrag till förbättring av enskilda vägar i vissa län, vilket i förhållande till de normala byggnadsbidragen i dessa län är en mycket kraftig förstärkning. De två övriga frågorna har att göra med framtida anslag för bidrag till enskild väghållning. Som framgått av budgetpropositionen har regeringen för avsikt att avge en särproposition innefattande bl.a. anslaget till enskild väghållning. Innan denna särproposition är presenterad kan jag inte ange i vilken utsträckning anslagen till den enskilda väghållningen kommer att förändras och om det blir möjligt att tillgodose de behov som Hugo Andersson påtalat.

Fru talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret på interpellationen, även om det inte är svar på alla frågor på grund av att frå gorna tar upp sådant som kommer i en aviserad proposition under våren. Men jag vill ändå ge några kommentarer kring interpellationen och svaret. Uppräkningen på 4 26 under senare år till underhåll av enskilda vägar har de facto inneburit en reell minskning av anslaget. Kostnadsökningarna för verksamheten har varit högre än de 4 96 som anslaget har räknats upp med. Det har inneburit att vägverket har tvingats prioritera bort framför allt arbeten med iståndsättning av enskilda vägar — något som många gånger är mycket behövligt — för att använda bidragen till rent underhållsarbete. I svaret säger kommunikationsministern att det är statsfinansiella skäl som är orsaken — och det är ett sätt att uttrycka det. Jag skulle hellre vilja tala om prioriteringar. Man har valt att inte prioritera de enskilda vägarna. De har fått stå tillbaka för andra vägar, och det tycker jag är beklagligt. De knappa 72 000 km enskilda vägar som detta bidrag utgår för är mycket viktiga både för dem som bor kring vägarna och även för den näringsverksamhet som bedrivs i anslutning till vägarna. Minskningen av bidraget hotar underhållet och även en behövlig iståndsättning av många vägar. Risken är att det om detta får fortgå blir en kapitalförstöring, dvs. om man inte har ett vettigt underhåll av vägmaterialet. Det finns uppskattningsvis totalt 280000 km enskilda vägar. Av dem är knappa 72000 km med i systemet för närvarande. Av mellanskillnaden på drygt 200000 km vägar finns det i dag ganska många som uppfyller kraven för att uppbära statsbidrag. Många ansökningar finns hos vägverket. Men nu går det inte att ta med de vägarna i systemet, eftersom volymerna av pengar för vägar som redan finns med i systemet skulle bli mindre. Då väljer man att inte ta med de nya vägarna. Jag vill fråga kommunikationsministern om han delar vägverkets uppfattning, som framgår av verkets anslagsäskande för kommande budgetår, att från rättvisesynpunkt bör väg som uppfyller de formella villkoren för bidrag tas in i det bidragsberättigade vägnätet så snart som möjligt efter ansökan. Vad skall vi i så fall göra åt detta? Resultatet av de minskade statsbidragen innebär att de som bor vid de enskilda vägarna, de som har delaktighetstal i vägföreningarna, själva måste betala en större del av underhållskostnaden ur egen plånbok. Det blir alltså ökade vägkostnader. Det blir som vi vet av andra beslut minskade reseavdrag, och det blir ökade drivmedelskostnader för dessa människor. Det här är tydligen resultatet av regeringens politik. Jag tycker att detta rimmar dåligt med den kampanj för en levande landsbygd som socialdemokraterna har ställt sig bakom. Jag vill också påminna om att från centerns sida föreslogs för snart ett år sedan ett plus på 100 milj.kr. i budgeten för just de enskilda vägarna. Detta var för att höja bidragsnivån och möjliggöra att beta av den kö som finns för vägar som är godkända för att tas med i systemet.
Fru talman! Vi diskuterar nu ett område inom kommunikationssektorn där det krävs mera pengar. Det är inte svårt att hålla med om önskvärdheten av att kunna anvisa mera pengar. Jag har i svaret redovisat att det har skett en uppräkning av anslagen till de allmänna vägarna, och de enskilda vägarna har i det läget inte kunnat få en uppräkning i motsvarande grad. Det är naturligtvis ett uttryck för en prioritering, men det är framför allt ett uttryck för svårigheten att finna pengar till alla angelägna ändamål. När vi hänvisar till statsfinansiella skäl skall man först och främst komma ihåg att statsfinanserna är begränsade. Även om vi lever i världens rikaste land, får vi inte allt vad vi vill ha. Vi får det i varje fall inte nu och omedelbart, utan vi måste göra prioriteringar. Det tillhör ett vanligt budgetarbete. Vi får återkomma till frågan om kommande år. Jag kan i dag bara redovisa den prioritering och de ramar som har anvisats för innevarande år. Riksdagen har ju haft möjlighet att behandla den budgeten. Framtiden får vi återkomma till senare. Men som alla har kunnat lägga märke till av presentationen av budgetpropositionen, är det statsfinansiella läget inte lättare nu än vid presentationen av den förra budgeten. Här vill jag bara hänvisa till vad jag nyss sade när det gäller järnvägsinvesteringar. Skall vi få fram medel för att i rimlig grad tillgodose önskemålen på järnvägsoch vägsidan, innefattande allmänna och enskilda vägar, gäller det att hitta nya och kompletterande sätt för finansieringen.
Fru talman! Jag noterar att kommunikationsministern säger att han håller med om önskvärdheten av att kunna lyfta upp anslagen. Det är bra att höra det. Kommunikationsministern säger också att det handlar om prioriteringar. Det är bara att konstatera att regeringen har prioriterat ner de enskilda vägarna i förhållande till annat. Jag noterar också det. När det gäller kostnader för vägunderhåll är det klart bevisat att, investerar man pengar via vägsamfälligheter, som det handlar om beträffande de enskilda vägarna, är det bra investerade medel. För varje krona får man ut betydligt mer i fråga om vägunderhåll än vad man får via den verksamhet som sker genom vägverkets försorg.

Fru talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag är beredd att vidta extraordinära åtgärder för att påskynda anläggandet av Arlandas tredje startoch landningsbana. Arlandas betydelse för det svenska flygtrafiksystemet och därmed för landets kommunikationer är väl känd. I den trafikpolitiska propositionen behandlades luftfartsverkets investeringsplaner inför 1990-talet. Regering och riksdag konstaterade därvid att det var nödvändigt att kapacitetsoch säkerhetsmotiverade investeringar prioriterades. Eftersom kapacitetsproblemen är störst på Arlanda fastslogs också att trafikala investeringar där måste ges hög prioritet. Det gäller bl.a. den nya inrikesterminalen som nu är under uppförande. Man konstaterade vidare att kapaciteten i det befintliga bansys temet är otillräcklig för att klara den långsiktiga trafikutvecklingen och att det därför är nödvändigt att bansystemet på Arlanda byggs ut. Som Görel Bohlin säkert känner till är numera en utbyggnad av en trafikflygplats tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen om den aktuella banlängden är större än 1200 m. Prövning görs av koncessionsnämnden för miljöskydd. I det trafikpolitiska beslutet påpekades också att det var viktigt för handlingsberedskapen inför en tredje startoch landningsbana på Arlanda att förberedelser gjordes inför koncessionsnämndens behandling av frågan. Luftfartsverkets arbete har bedrivits i enlighet med detta, och en ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten på Arlanda på tre banor är just nu under tryckning för att lämnas till koncessionsnämnden. Prövningen sker i enlighet med fastställda former. Det finns med andra ord inte några genvägar eller möjligheter till extraordinära åtgärder i detta läge.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som jag emellertid tycker är ganska intetsägande. Det är klart att jag vet att en trafikflygplats skall koncenssionsprövas. Likaså vet jag att inrikesterminalen är under uppförande, och jag känner till riksdagens uttalande att kapacitetsmotiverade investeringar skall prioriteras. Riksdagen har också konstaterat att kapaciteten i det nuvarande bansystemet på Arlanda är otillräcklig. Allt detta vet jag, och det är bl.a. därför jag framställt min interpellation. Jag vill alltså veta varför ärendet inte kommit längre. Under massor av år har vi från moderata samlingspartiets sida påtalat kapacitetsbegränsningarna på Arlanda. Dessa var egentligen kända redan när jetflyget flyttades över från Bromma. Det bevisades av simulatorkörningar. Fru talman! Mellan koncenssionsprövning och byggande kan det gå tre till fyra år. Byggandet tar kanske två år, och då är vi framme vid 1996-1997. Den oro jag känner för ytterligare kapacitetsbegränsningar i trafiken på Arlanda delas av många, t.ex. av luftfartsexpertis och inte minst av kommunala företrädare. Kommunförbundets flygexperter är klart medvetna om vad en uppbromsning av flygets utveckling kan innebära för Sveg, Kramfors, Vilhelmina med flera orter. I själva verket är den bästa garantin för att orter i Norrlands inland skall kunna fortleva just flygets täta och snabba förbindelser. Det vill till att koncessionsnämnden prövar både omgående och snabbt. Ett problem i sammanhanget är givetvis att hela flygplatsen nu kommer att koncessionsprövas, varför den ytterligare kapacitet som uppnås genom att den tredje banan kommer till är otillräcklig, särskilt som Arlanda alltmer tycks bli flygcentrum i Skandinavien. Kastrup kan inte ta mer trafik, och i luftrummet är nu vägarna över östra Europa öppna och samtidigt ofta de kortaste. En aktuell komplikation är diskussion om att bygga bostäder på Bromma. Arlanda och Bromma är samverkande flygplatser. Avtalet med Stockholms kommun går ut 1996, och all flygexpertis är ense om att minst två flygplatser behövs i Stockholmsområdet. Arlanda kan inte ens i dag ta en enda flygrörelse från Bromma. Avtalet med Stockholms kommun går som sagt ut 1996, och den tredje banan kan kanske vara klar 1996. Jag vill med tanke på de problem som kan uppstå i samband med den kapacitetsbegränsning som för var dag blir allt värre fråga om kommunikationsministern är beredd att vidta särskilda åtgärder för att behålla Bromma. Bromma är nu en statlig flygplats, och det förekommer en samverkan mellan Arlanda och Bromma. Att Bromma är en statlig flygplats bygger på ett utbyte av mark mellan Gärdet och Bromma, ett utbyte av mark mellan stat och kommun. Det borde vara ett statens intresse att behålla Bromma.

Fru talman! Som säkert de flesta av kammarens ledamöter vet har flyget ökat väldigt snabbt under senare år. Det gäller framför allt inrikesflyget. Det har lett till att flygets andel av miljöfarliga utsläpp i luften och även i vatten har ökat lika snabbt — ja t.o.m. snabbare, eftersom man dragit ned utsläppen på andra håll genom reningsåtgärder av skilda slag. Det innebär att de miljömål som riksdagen beslutat när det gäller t.ex. kväveoxid och koldioxid kommer att spräckas av flyget, om detta fortsätter att utvecklas på det sätt som nu sker. Detta kan man inte gå förbi som man gjort hittills. Det har hittills varit väldigt lätt att säga att flygets andel av utsläppen totalt sett är så liten att man inte behöver bråka om det. Men andeln är inte längre så liten, och den växer snabbt. Miljöproblemen måste lösas. Det är tyvärr omöjligt att kompromissa med naturen. Det är också så att flyget drivs med fossilt bränsle. Det har hög specifik energiförbrukning, och energiåtgången per passagerarkilometer är hög. I riksdagen har man normalt klart för sig att vi måste effektivisera vår energianvändning och bli bättre på att använda den energi vi har för att göra mer av den, slösa mindre och spara överallt där det går. Det rimmar naturligtvis illa med ett mycket snabbt, utan hämningar ökande flyg. Man måste därför fråga sig om det finns alternativ till den expansion av flyget som förutses under 1990-talet och som motiverar tankarna på en tredje landningsbana. Det är inrikesflyget som ligger bakom kravet på en tredje bana. Det visar sig att det finns alternativ för att klara dessa trafikbehov. Det är min fasta övertygelse. Men det räcker inte med att vara övertygande, utan man måste veta säkert. Därför har vi i miljöpartiet arbetat med en utredning som snart är färdig och som jag hoppas kommer att visa hur man skulle kunna lösa dessa trafikproblem utan att bygga en tredje landningsbana. En viktig del av dessa alternativ är naturligtvis det som vi tidigare i dag diskuterat, nämligen snabbtågssystemen. Som kommunikationsministern säger måste vi göra prioriteringar; vi kan inte bygga ut allting samtidigt. I miljöpartiet anser vi att man nu av miljöoch energiskäl måste prioritera just järnvägssystemen. Det beror naturligtvis också på att järnvägssystemen är väldigt eftersatta. Därigenom skulle vi kunna klara även Arlandas problem. Jag måste fråga kommunikationsministern om han inte anser att det vore på sin plats att omvärdera den hittills odelade positiva hållning regeringen haft till en tredje landningsbana på Arlanda.

Fru talman! Återigen visar det sig hur meningarna bryter sig på kommunikationsområdet. När det gäller den tredje banan vill den ena bygga snabbt och den andra inte bygga alls. Får jag säga till Görel Bohlin att jag blev litet förvånad över hennes reaktion på mitt svar. Görel Bohlin säger att svaret är intetsägande. Jag måste fråga: Vad hade Görel Bohlin väntat sig för svar på den interpellation hon framställt? Görel Bohlin säger att hon vet allting. Då frågar jag mig varför hon framställt interpellationen. Hennes fråga var om jag och regeringen var beredda att vidta extraordinära åtgärder för att påskynda anläggandet av Arlandas tredje startoch landningsbana. Jag har utförligt redovisat dels vår princiella inställning, dels den nuvarande handläggningssituationen, dvs. att man nu har kommit så långt att man kan lägga fram en koncessionsansökan och att det är koncessionsnämnden som skall behandla denna. Vi kan inte köra över koncessionsnämnden och kringgå den lag som riksdagen har stiftat. Jag utgår från att koncessionsnämnden är medveten om den allmänna bedömning som görs beträffande betydelsen av en tredje startoch landningsbana på Arlanda. Vi måste emellertid respektera den handläggningsordning som gäller på detta område. Dess värre måste vi utgå från att meningsmotsättningar kommer att fortsätta och att det finns risk för att koncessionsnämndens beslut, oavsett i vilken riktning det går, kommer att överklagas. Jag skall inte föregripa detta, men den eventualiteten kan man inte bortse ifrån. Om allting handläggs snabbt och insatserna görs mycket målmedvetet bedömer luftfartsverket i alla händelser att en sådan bana kan tas i drift tidigast under första halvåret 1994. Det är alltså inte fullt så pessimistiskt som Görel Bohlin gav uttryck för. Men detta förutsätter att det inte tillkommer ytterligare komplikationer. I övrigt är jag nu inte beredd att diskutera helt andra trafiklösningar i detta sammanhang, utan jag har koncentrerat mig på den fråga som faktiskt har ställts om handläggningen när det gäller åtgärder för en tredje startoch landningsbana på Arlanda.

Fru talman! Jag har naturligtvis ställt min fråga på grund av att jag är angelägen om att få höra om kommunikationsministern liksom jag är orolig för den tid som detta har tagit och om han inser vilken katastrof det kan innebära för åtskilliga regioner i vårt land om man tvingas begränsa kapaciteten på Arlanda ytterligare. Och så kommer ju att ske under ett ganska stort antal år. Luftfartsverket tror att en tredje bana skall kunna stå färdig 1994. Men det är under de allra bästa förutsättningarna. Risken är därför stor att det dröjer till 1996 eller 1997, vilket jag sade i mitt första inlägg. När det gäller flygets föroreningar har vi här i riksdagen i enighet antagit vissa gränser och lagt på luftfarten restriktioner när det gäller luftföroreningar och även föroreningar på marken. Det innebär att utsläppen av kolväten minskar med 90 26, koldioxidutsläppen med 75 96 och kväveoxidutsläppen med 15 Yo när vi får de nya flygplanstyperna i inrikestrafiken. Dessutom sker det en mycket stor minskning av bullret. Även markutsläppen åtgärdas på grund av urea och glykol. Är det inte alldeles nödvändigt att behålla Bromma flygplats för att vi inte skall hamna i en katastrofsituation? I så fall är det onekligen regeringens uppgift att ta upp den frågan, eftersom det är en statlig flygplats. Det kan inte vara enbart Stockholms kommun som skall få bestämma hur luftfarten skall utvecklas här i landet. Luftfarten är beroende av om vi får behålla Bromma eller inte.

Fru talman! Kommunikationsministern vill inte svara på den följdfråga som jag ställde med hänvisning till att den inte hade med den frågan som vi diskuterade att göra. Detta tycker jag är litet märkligt. Görel Bohlin har ju själv i sina anföranden och i sin interpellation visat att hon motiverar sin fråga just med trafikbehovet och trafikutvecklingen i landet. Denna tredje bana på Arlanda har en mycket strategisk position. Om denna byggs drar den så att säga med sig många andra flygplatsinvesteringar runt om i landet på regionala flygplatser. Ett stort antal sådana investeringar planeras, men de bygger på att denna tredje bana på Arlanda kommer till stånd. Dessa regionala byggplatser kommer naturligtvis i hög grad att konkurrera med bl.a. järnvägstrafiken. Om en bra prioritering skall kunna göras i samhället och om långtgående miljöoch energimål skall kunna uppnås, kan man inte blunda för detta. Därför ställde jag min följdfråga, nämligen om det inte är dags att omvärdera den hittills odelat positiva hållningen från regeringens sida när det gäller en tredje strartoch landningsbana på Arlanda. Jag tror inte att man längre kan betrakta flyget som oskyldigt i alla sammanhang, även om moderaterna naturligtvis gärna vill tona ner miljöproblemen från flyget. Men jag håller mig till de siffror och de bedömningar som naturvårdsverket och miljödepartementet har tagit fram och som tyvärr visar att miljömålen kommer att spräckas. Därför finns det all anledning att omvärdera detta, eftersom vi inte kan kompromissa med naturen.

Fru talman! Roy Ottosson säger att flyget konkurrerar med järnvägen. Det är fastlagt, bl.a. i den trafikpolitiska propositionen, att flyget egentligen inte gör det, eftersom flyget är intressantast när det gäller de långa persontransportsträckorna. Det är mycket väsentligt för vårt land att ha ett effektivt flyg, eftersom landet är så långtsträckt. Flyget är därför nödvändigt för t.ex. orter i Norrland. Gränsen för när järnvägen är lönsam för persontransporter ligger egentligen någonstans omkring 30 mil — då först blir det intressant med järnvägstrafik. Dessa två transportmedel konkurrerar egentligen inte annat än på vissa alldeles speciella sträckor, t.ex. mellan Göteborg och Stockholm. Det kan vara intressant för Roy Ottosson, eftersom kommunikationsministern inte lägger sig i denna del av debatten, att ha de miljökomplikationer under luppen som kan uppstå om Bromma flygplats bebyggs. Koncessionsnämnden har fastlagt villkoren för att trafiken skall få fortsätta på flygplatsen, och alla är ganska nöjda. Villkoren är rätt så hårda. Som jag sade tidi gare kan inte en enda flygrörelse flyttas över till Arlanda, men en bostadsutbyggnad skulle kunna innebära att ungefär 30000 fordon skall ut på Bergslagsvägen och över Tranebergsbron. Det är ingenting mindre än en miljökatatrof. Det innebär alltså att staten, och i detta fall även Stockholms kommun, medverkar till en miljökatastrof och en markspekulation av gigantiska mått, samtidigt som detta innebär en kapitalförstöring i fråga om statligt ägande och en begränsning av luftfartens utveckling. Jag är mycket förvånad över Roy Ottossons inställning i den här frågan när det gäller luftfarten och över kommunikationsministerns tystnad.

Jag får meddela att sammanträdet för interpellationssvar torsdagen den 18 januari kl. 12.00 ställs in och ersätts av ett bordläggningsplenum kl. 14.30, då statsrådet Anita Gradin lämnar information om relationerna mellan EFTA länderna och EG.

Herr talman! Våren 1987 hemställde riksdagen att regeringen skyndsamt borde ta upp frågan om hur familjerådgivningsverksamheten skulle kunna tryggas. Riksdagen återkom till frågan även våren 1988. Daniel Tarschys har mot den bakgrunden frågat mig när regeringen avser att hörsamma riksdagens uttalanden. Regeringen gav den 14 januari 1988 socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. utreda den fortsatta verksamheten med familjerådgivning och samarbetssamtal. Styrelsen avrapporterade arbetet i rapporten Familjerådgivning — Samarbetssamtal som överlämnades till regeringen den 23 maj 1989. I rapporten föreslås att socialnämnden skall bedriva verksamhet med familjerådgivning och att denna skall utgöra en självständig verksamhetsgren inom socialtjänsten. Rapporten har därefter remissbehandlats och bereds för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på min fråga. Familjerådgivning är en mycket bra verksamhet som dessutom inte kostar pengar, dvs. samhällets utgifter för denna verksamhet svarar mer än väl mot de intäkter som man får genom att man sparar utgifter på en mängd andra områden. Därför är det inte någon uppoffring att aktivt engagera sig för att vidga den här nyttiga verksamheten. Det är en allmän inriktning i vår socialpolitik att verka förebyggande. Familjerådgivning förebygger en mycket stor mängd sociala problem. Riksdagen har därför länge intresserat sig för att få till stånd en utbyggnad av familjerådgivningen. Nu har regeringen i sina byrålådor ett stort antal utredningar som alla har det gemensamt att de innehåller förslag om att familjerådgivningen skall byggas ut. Det finns en utredning från 1974, en från 1983 och en från 1989. Min fråga var alltså när regeringen tänker göra någonting åt förslagen i dessa tre utredningar, och efter det svar som jag har fått kvarstår min fråga.
Herr talman! Innebörden av mitt svar är att vi inom socialdepartementet fr.o.m. nu sätter i gång med att bereda denna fråga, och inriktningen är att lägga fram förslag så snart detta sig göra låter. Det finns ju en del frågor som måste redas ut, innan vi är färdiga att lägga fram förslaget. Verksamheten är organiserad så att det är landstingen som i huvudsak har byggt upp kompetensen på detta område. Det finns också en viktig verksamhet som bedrivs inom kyrkan. Kommunerna har hittills haft hand om en ganska liten del av familjerådgivningen. Däremot är kopplingen till övrig socialtjänstverksamhet och stödjande och förebyggande verksamhet för familjerna inom kommunerna en väldigt viktig anknytningspunkt till familjerådgivningen. Detta är bakgrunden till att det nu föreslås ett huvudmannaskapsskifte, dvs. att kommunerna skall ha huvudmannaskapet. Kommunförbundet har för sin del ställt sig tveksam till en sådan förändring och man talar mest om svårigheterna att upprätthålla kompetensen, inte minst i små kommuner, och svårigheterna att fördela resurserna så att verksamheten blir tillgänglig i realiteten. Dessa frågor måste diskuteras och vi måste finna lösningar på dem. För min del finner jag den allmänna inriktningen i det förslag som har framlagts sympatisk. Jag tycker att det finns starka band mellan övrig socialtjänstverksamhet och det som familjerådgivningen skall uträtta.
Herr talman! Som frågeställare blir man självfallet smickrad av att höra att regeringen fr.o.m. nu avser att uppmärksamma frågan. Man får då ett intryck av att frågan har haft någon effekt. Det gläder mig samtidigt som jag känner ett visst vemod över att de framställningar som riksdagen tidigare har gjort inte har lett till samma resultat. Riksdagen har dock två gånger, 1987 och 1988, uttalat att detta är en fråga som kräver skyndsam uppmärksamhet av regeringen. Det är därför glädjande att den nu får denna uppmärksamhet, men det hade varit bättre om frågan hade uppmärksammats tidigare.
Herr talman! Låt mig bara tillägga en sak. När det rör sig om huvudmannaskapsfrågor, dvs. vilken av de olika samhällsnivåerna som skall svara för en viss verksamhet, brukar det vara krångligt och knepigt att ta sig fram. Jag tror att detta är ett av huvudskälen till att önskemål har framställts om att frågan skall lösas, men det har varit betydande svårigheter att nå en lösning. Nu finns det en utredare som har framlagt ett konkret förslag med inrikt ning på att kommunerna skall utgöra huvudmän. Jag tycker att vi skall utgå ifrån detta och göra det bästa vi kan av det här förslaget.
Herr talman! Det viktiga är att vi är överens om att denna viktiga verksamhet behövs och att alla medborgare skall ha möjlighet att ha tillgång till familjerådgivning. Om vi är överens om detta, är jag nöjd med utgången av denna frågedebatt.
Herr talman! Jag måste ändå ställa frågan till Daniel Tarschys om också folkpartiet är för den inriktning som utredaren har skisserat.
Herr talman! Folkpartiet har inte tagit ställning till frågan om huvudmannaskapet skall vara kommunalt eller landstingskommunalt. Däremot är det vår bestämda uppfattning att det skall finnas tillgång till familjerådgivning i hela vårt land.
Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig om regeringen kommer att se till att arbetsgivarnas pengar till barnomsorgen används till detta ändamål. För att finansiera utbyggnaden av barnomsorgen infördes år 1977 en särskild arbetsgivaravgift-barnomsorgsavgift. Denna avgift tas sedan år 1980 ut också av egenföretagare och likställda. Den utgår med 2,20 90 på det avgiftsunderlag som gäller för bl.a. sjukförsäkringsavgiften. Inkomsterna av barnomsorgsavgiften beräknas av riksrevisionsverket i den senaste budgetprognosen uppgå till 12465 milj.kr. för budgetåret 1989/90. Utgifterna för statsbidragen till kommunerna för barnomsorgen beräknas under samma budgetår till 10 330 milj.kr. Avgiftsuttaget bestämdes ursprungligen med hänsyn till statens beräknade utgifter i form av statsbidrag vid en fullt utbyggd barnomsorg. Som bekant är barnomsorgen ännu inte fullt utbyggd. En annan förklaring till skillnaden mellan inkomster och utgifter är de kraftiga löneökningarna och den höga sysselsättningen under år 1989 som ger ökade inkomster av avgiften under budgetåret 1989/90. Å andra sidan får höjningen av statsbidragen med 900 milj.kr. den 1 januari 1990 på grund av utbetalningsreglerna inte genomslag på utgiftssidan förrän budgetåret 1990/91.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Många kommunalpolitiker — jag har själv varit kommunalpolitiker och suttit i socialnämnden i en liten kommun, Norbergs kommun — har haft pro blem med att få barnomsorgsbudgeten att gå ihop, och man har försökt göra nedskärningar på barnomsorgen. Man blir då litet betänksam när man ser att det finns 2 miljarder kronor som inte används för det här ändamålet. Jag tror också att arbetsgivarna när de betalar in sin arbetsgivaravgift, förutsätter att pengarna används till en utbyggnad av barnomsorgen. För fyra fem år sedan, jag tror att det var 1985, hade staten ett stimulansbidrag på 100 milj.kr., som skulle stimulera utbyggnaden av barnomsorgen i kommunerna. Det slog mycket väl ut, och pengarna, 100 milj.kr., räckte inte till. Är det inte möjligt att lämna ytterligare stimulansbidrag utöver de 900 milj.kr. som avsätts fr.o.m. den 1 januari i år, så att man får i gång en kraftig utbyggnad av barnomsorgen i kommunerna? Många kommunalpolitiker ser här en möjlighet att uppfylla löftet om fullt utbyggd barnomsorg 1991. Jag har inte fått något svar på om regeringen kommer att se till att arbetsgivarnas pengar till barnomsorgen kommer att användas för det här ändamålet. Det framgår inte av svaret.
Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson tog upp de anordningsbidrag som har utgått under 1980-talet. Det har varit fråga om flera bidrag, och det sista uppgick till 265 milj.kr. när det hela var färdigt. I de senaste överläggningarna inför höjningen av statsbidragen, som träder i kraft nu, avböjde Kommunförbundet förslag om anordningsbidrag. Man ville hellre ha en höjning av den totala anslagsramen, vilket vi också har genomfört med 900 milj.kr. i plus. När det gäller frågan om att pengar så att säga blir över på en socialavgift är det viktigt att komma ihåg att det inom flera andra avgiftsfinansierade system finns kraftiga underskott. Sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen har sammantaget ett underskott på ungefär 15 miljarder. Det är utomordentligt svårt att över huvud taget budgetera och planera så att varje avgift skall ligga på exakt den nivå som kommer att behövas. Man måste se finansieringarna av socialförsäkringssystemet, egentligen av hela den statliga insatsen inkl. statsbudgeten, som ett samlat system. De 15 miljarderna i underskott i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen finansieras genom att man skjuter till budgetmedel. Det är så man får göra med dessa försäkringar, när pengarna inte räcker till. Det finns således både underoch överfinansiering av de här försäkringarna och avgiftssystemen. Det är viktigt att komma ihåg detta.
Herr talman! Det är riktigt som statsrådet säger att det finns minusposter när det gäller sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Faktum kvarstår dock att vi har haft en debatt nu, och vi kommer att få en fortsatt debatt, när det gäller barnomsorgsutbyggnaden och takten på den. Många kommunalpolitiker ställer sig frågan varför man inte kan använda dessa pengar. Är svaret på frågan att dessa 2,2 miljarder som inte används av barnomsorgsavgiften går till att täcka underskottet när det gäller sjukförsäkringsoch ar betsskadeavgiften, eller vart tar pengarna vägen? Det skulle vara intressant om statsrådet ville svara på denna fråga.
Herr talman! Minusoch plusposterna tar så långt det går ut varandra. Av de siffror jag angav inser dock Jan-Olof Ragnarsson att det i huvudsak är ett mycket kraftigt minus för de totala systemen som avgiftsfinansieras, och det blir statsbudgeten som får gå in och täcka kostnaderna. Det är dessutom utomordentligt svårt att sätta en avgift av det här slaget i förhållande till den faktiska kostnaden. Avgiftsinkomsten varierar med utvecklingen av lönerna och sysselsättningen, och utgiftssidan varierar med, i det här fallet, kommunernas ambition att bygga ut och utveckla barnomsorgen. När vi planerar vet vi ju inte om det blir 15 000 eller 20 000 platser. Vi har också mycket svårt att förutse vilka löneökningar som kommer att ske. De innebär en avgörande skillnad för vad avgifterna kommer att räcka till.
Herr talman! Jag tog upp de tidigare stimulansbidragen, som slog mycket väl ut. Jag är litet förvånad över att Kommunförbundet inte ville ha stimulansbidrag. I de kommuner där jag har diskuterat med folk i socialnämnden är man mycket intresserad av ett extra stimulansbidrag. Finns frågan om ett stimulansbidrag till kommunerna för att påskynda barnomsorgsutbyggnaden med i regeringens planer?
Herr talman! Det är en uppgift för regering och riksdag att nu anstränga sig till det yttersta för att nå målet om en fullt utbyggd barnomsorg år 1991. Jag har i en tidigare debatt här redovisat förutsättningarna för det. Jag är övertygad om att regeringen för sin del kommer att återkomma till frågan om vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas för att målet skall nås. Vi får då återkomma till detta.

Herr talman! Olof Johansson har frågat mig varför livsmedelspolitiska arbetsgruppens rapport använts som svensk notifikation till GATT om vad vi avser göra för att uppfylla GATT:s s.k. halvtidsöverenskommelse om neddragning av vårt jordbruksstöd 1990. För första gången har en handelsförhandlingsrunda i GATT inkluderat jordbruket och därtill gjort detta till en huvudfråga. Bakgrunden är det kaos som uppstått på jordbruksmarknaderna och som bottnar i att vårt och andra i-länders stöd drivit fram en överproduktion som inte går att sälja på världsmarknaden utan subventioner till priser långt under produktionskostnaden. Att vi måste komma till rätta med detta genom att dra ner på jordbruksstödet och minska protektionismen var alla överens om när mandatet för rundan lades fast 1986. En minskning av jordbruksstödet under 1990 är en av de åtgärder som man kom överens om vid halvtidsuppgörelsen som ett första steg på väg mot det mål ”kraftiga successiva neddragningar av stöd och skydd” som alla är överens om skall gälla för den långsiktiga reformen. Senast i oktober 1989 skulle länderna lämna besked om hur de avsåg genomföra minskningen 1990. Andra länder, som t.ex. EG-länderna och USA, har i sina notifikationer angett direkta minskningar av stödet som sitt bidrag till halvtidsuppgörelsen. Eftersom Sverige står mitt uppe i utformningen av en ny jordbrukspolitik ansåg vi för vår del inte att det var möjligt att på samma sätt notifiera konkreta åtgärder. Det vore ju att föregripa behandlingen i riksdagen av den proposition som skall läggas i vår efter remissbehandling av den livsmedelspolitiska arbetsgruppens rapport. Vi redogör i stället för bakgrund och huvudtankar i arbetsgruppens förslag och notifierar till GATT avsikten att inleda en process fr.o.m. 1900 som sedermera leder till minskat jordbruksstöd såsom GATT-överenskommelsen kräver. Olof Johansson menar att ”kommande riksdagsbeslut skulle framtonas som en formalitet” i notifikationen. Detta är fullständigt felaktigt. Vi redovisar klart och tydligt var vi befinner oss i processen. Det står t.ex. att det rör sig om ett förslag från en arbetsgrupp, att meningsskiljaktigheter föreligger i skilda frågor, att förslaget sänts på remiss, att regeringen avser att inleda konsultationer innan den i vår lägger en proposition i riksdagen och att det sedan är riksdagens sak att ta ställning. Detta kan var och en läsa i notifikationen, och jag har svårt att förstå att några oklarheter har kunnat uppstå på dessa punkter.
Herr talman! Jag vill tacka för det utförliga svaret, som har givit bakgrunden till denna debatt. I GATT:s Uruguay-runda kom man överens om att GATT-länderna, som en del av kommande reformer, skall ta steg mot en friare internationell handel med jordbruksprodukter. Det jordbruksministern säger är helt riktigt. Men i GATT-överenskommelsen betonas att förändringarna skall ske både gemensamt och successivt. Den notifikation vi här diskuterar gäller alltså 1990. LAG:s, dvs. livsmedelspolitiska arbetsgruppens, förslag sträcker sig över en betydligt längre period. Det finns anledning att betona att detta handlar om ett förslag — det är riktigt att detta har sagts —, att förslaget inte alls kommer från en parlamentarisk utredning, att det inte har remissbehandlats och att det inte har blivit föremål för riksdagsbehandling. Det gäller för övrigt också uppgiften i notifikationen om att regeringens delansvar för överskottsarealen slutar i och med 1990; inte heller denna fråga har blivit föremål för behandling av riksdagen. Det som regeringen uttalar i detta dokument är alltså ett förslag — en partsinlaga om man så vill — och avsikter. Det betonas hela tiden att det finns en stor uppslutning kring detta, att alla parlamentariska partier har varit med i detta arbete. Man skapar således intrycket att allting kommer att bli i enlighet med förslaget. Det var när jag upptäckte detta som jag började reagera och började ”gräva” i ärendet. Jag fann då mer, och jag skall gärna återkomma till detta. Det har dessutom efter notifikationen, den 30 oktober 1989, förts samtal med Norge och Finland angående ett sammanfattande och övergripande papper om just GATT-förhandlingarna, detta i syfte att hitta en gemensam plattform. Jag menar att Sverige i detta sammanhang har drivit en ensidig linje. Så småningom har länderna kommit överens, men Sverige har drivit en linje mot de övriga nordiska länderna. Jag vill gärna återkomma till denna fråga.
Herr talman! Jag vill understryka att det, precis som Olof Johansson säger, är fråga om en arbetsgrupps förslag, att detta skall remissbehandlas och att regeringen avser att inleda en konsultationsprocess. Därmed kan man inte rimligen ge någon ett intryck av att detta är någonting som är färdigt och klart. Däremot är det, precis som det står, riktigt att: ”The mandate and points of departure to the Working Group proposed by the Government were in all main aspects shared by Parliament.” Det är riktigt, detta beslutades av riksdagen i december för två år sedan. Men egentligen, Olof Johansson, vore det rimligare om man så att säga vände på kritiken. Man har alltså krävt av oss och av andra att vi skall kunna ange konkreta åtgärder som sänker jordbruksstödet i år. Vi kan inte göra detta av de skäl som jag har nämnt. Vi får därför notifiera att vi avser att inleda en process med beslut fr.o.m. i år. Sänkningarna kommer då naturligtvis senare än vad GATT egentligen har önskat av oss. Det hade på ett sätt varit mer begripligt om kritiken hade haft det motsatta förtecknet. Men detta är något vi inte kan göra. Jag räknar med att vi, om GATT skulle kritisera oss för att vi nu bara notifierar en avsikt att starta en process 1990, ändå har hyggligt på fötterna för att föra den diskussionen med GATT, detta eftersom vi är mitt inne i en riksdagsbehandling. Den nordiska diskussionen är en annan fråga, och den gäller förvisso något helt annat. Denna avser frågan hur man aktivt skall delta i en förhandling. Vi är i Norden överens om att miljöfrågorna, den regionala balansen och livsmedelsberedskapen är för oss viktiga frågor. Det gäller i dessa frågor att få fram förslag och inlägg i GATT-förhandlingarna så att vi inte körs över. Detta är vad vår diskussion egentligen har handlat om. Hur kan vi på bästa sätt se till att vi i de frågor i vilka det finns en stark enighet i den svenska riksdagen — miljöpolitiken, den regionala balansen och försörjningsberedskapen — inte blir överkörda, utan faktiskt kan få ett ord med i laget i GATT?
Herr talman! Det är svårt att föra denna debatt på ärans och hjältarnas språk. Dokumenten är på engelska, vilket märks av jordbruksministerns in lägg. Vad det handlar om är att man, om man inte har något konkret att redo visa, enbart skapar oro när man överlämnar ett förslag. Man bör ge upplysningar om den process man har varit beredd att starta och vilken inriktning detta arbete har. Av notifikationen får man ett intryck av att förslagen på något sätt redan är förankrade. Jag noterar också att detta understryks i jordbruksdepartementets bilaga till årets budgetproposition. Vi har inte haft möjlighet att ”på bredden” hantera dessa frågor. Det är därför viktigt att hålla sig till detta. Alternativet är att oro skapas ute på fältet, och detta är precis vad som har skett. När det gäller de nordiska förhandlingarna har jag fått reda på att Sverige ensidigt har drivit vad vi kan kalla USA-linjen i fråga om tullar, medan övriga länder har haft en annan uppfattning.
Herr talman! På den sista punkten kan jag i all enkelhet tala om att Olof Johansson har uppfattat saken felaktigt. Vi har inte drivit någon ”USA linje” i fråga om tullar. Detta kunde i och för sig också, herr talman, vara en fråga att diskutera, men låt mig ta upp den i ett annat sammanhang. Vad Olof Johansson sade i denna fråga kan jag mycket enkelt dementera. Jag tycker nog att Olof Johansson egentligen själv bidrar till att skapa denna oro, och detta alldeles i onödan. Olof Johansson säger att man får intrycket att förslagen redan är förankrade i riksdagen. Men varför, Olof Johansson, skulle vi i så fall i notifikationen tala om att regeringen avser att inleda en konsultationsprocess? Uppriktigt sagt tycker jag att Olof Johansson vid detta tillfälle har omgivit sig med rådgivare som möjligen kunde ha haft litet bättre omdöme i denna fråga.
Herr talman! Jordbruksministern vill förenkla denna fråga. Jag har faktiskt försökt sätta mig in i detta snåriga område på egen hand, och jag har gott om material för att kunna göra detta. Självfallet måste regeringen anmäla att vi har en remissbehandling, och i den meningen en konsultation, i den svenska beslutsprocessen. Något annat vore direkt felaktigt. Jag menar att man har gått för långt när man gör förslagen i lag till huvudsak, inte processen som sådan, och dessutom anmäler en avsikt angående stödet till överskottsarealen utan att riksdagsbeslut har fattats. På den sistnämnda punkten lär det väl inte heller bli någon remissbehandling. Jag tror att det är viktigt att göra denna distinktion klar. Om man inte samtidigt med det som i övrigt sker på hemmaplan gör klart att det finns en vilja att skapa rimliga förutsättningar för svenskt jordbruk, då skapar man enbart oro. Detta är vad som har hänt, och det är på grund därav som jag har reagerat.
Herr talman! Jag vill ändå i all välmening vidhålla att Olof Johansson i onödan och i litet oträngt mål sprider denna oro. Jag vill också påminna om att vi informerar, och vi är ytterligt öppna för att informera, riksdagens partier om det pågående GATT-arbetet. Det går bra att ta del av den informationen. Vi är mycket öppna för detta. Det är alltså inte så som Olof Johansson säger — om nu detta skulle vara en poäng — att vi bara anmäler att detta remissbehandlas. Vi anmäler att det remissbehandlas, men dessutom säger vi att regeringen avser att inleda en konsultationsprocess i frågan. Detta torde innebära att vi inte anser att de förslag som finns i arbetsgruppens rapport är förankrade i riksdagen. Detsamma gäller för övrigt arbetsgruppens enda förslag som avser just 1990, där det också sägs tydligt att det är fråga om ett förslag från en arbetsgrupp. Men Olof Johansson är mycket välkommen att, som en del av hans partikamrater redan har gjort, ta del av informationen om hur vi bedriver detta arbete. Jag är för min del mycket angelägen om att klara ut missförstånd. Vi kommer enligt min mening, herr talman, att behöva mer av en diskussion om principerna och mindre av misstänkliggöranden.
Herr talman! Jag ställer gärna upp på detta, och det är också anledningen till att jag har riktat denna fråga till jordbruksministern. Jag anser mig emellertid, efter det att jag ställde frågan, ha fått bekräftelse på att den svenska regeringen i första hand driver en internationell avvecklingslinje med medgivanden, och detta utan att samtidigt skapa den arbetsro på hemmaplan och de garantier för rimliga övergångstider och annat som är nödvändiga för att detta skall kunna uppfattas som någonting positivt. Jag vill således i all välmening varna för att man här skapar en situation, där man inte kan få till stånd någon bra dialog med representanter för jordbruksnäringen och kanske inte heller med olika politiska organ. Detta blir fallet om man skapar intrycket av att driva denna fråga aktivt i förhållande till GATT och därmed bakvägen ”låsa upp” det svenska parlamentet och det svenska beslutet. Det är detta som har oroat mig, och det är därför jag har väckt den här frågan. Därför har jag också kontaktat personer i Finland och Norge för att lyssna till hur diskussionerna förts i det nordiska sammanhanget.
Herr talman! Nu har Olof Johansson tagit ett par steg tillbaka i och med att han säger att vi skulle ha låst parlamentet. För ett par repliker sedan uppfattade jag att han på den punkten i alla fall accepterade vad jag har sagt i svaret. Det går ju också att läsa innantill. Men jag vill komma tillbaka till det som är en viktig fråga, nämligen att vi skall diskutera principerna snarare än att misstänkliggöra varandra. Det kommer nämligen ingalunda att vara lätt för små länder som Sverige, Norge och Finland att få ett ord med i laget när det gäller den slutliga uppgörelsen. Det finns en överhängande risk — och det är den som har präglat våra diskussioner med Finland och Norge, skulle jag vilja säga — för att vi skall bli överkörda, som man säger, av de stora i sammanhanget, alltså av EG och USA. Det finns inte någon automatisk entusiasm för våra idéer om livsmedelsberedskap och de speciella regionalpolitiska intressen som Sverige, Finland och Norge har eller för våra miljömål. Detta kräver, vilket är en annan och viktig fråga, att vi är aktiva i förhand lingen för att på ett vettigt sätt få fram våra intressen, så att vi icke i slutvändan blir överkörda. Det vore kanske ändamålet med en viktigare debatt än den som vi har fört nu.
Herr talman! Det är väl dags att runda av den här diskussionen nu. Jag noterar att jordbruksministern är inriktad på att skapa förutsättningar för en dialog. Jag vill bara ge betyget att den inte har startat på bästa sätt. Vi kan säkert föra en debatt i riksdagen och reda ut de här begreppen, och det är i så fall bra; det är syftet med den här frågan. Jag tycker att man riskerar väldigt mycket av den svenska förhandlingspositionen när man inför GATT låser sig i notifieringar och på annat sätt och därmed skapar ett intryck av att detta är den svenska linjen och att den också är förankrad. I övrigt har jag inte påstått något om att riksdagen skulle vara låst. Men det är klart att det med detta handlingssätt finns risker, då en regering går ut i en internationell förhandling, att man skapar detta intryck i det organ där man skall förhandla. Det är det som jag har reagerat emot.
Herr talman! I så fall är de flesta andra länders notifikationer fastare och mer förankrade. Vi notifierar bara en process medan EG notifierar konkreta åtgärder; detsamma gäller USA, Norge och Finland. Australien och Nya Zeeland notifierar konkreta neddragningar. Det gäller också andra länder. Det är skillnaden. Eftersom vi står mitt uppe i en process, har vi inte kunnat göra det som GATT egentligen har krävt av oss, nämligen att notifiera konkreta åtgärder. Det är alltså skillnaden. Låt oss sedan gärna gå vidare till en diskussion om hur vi på bästa sätt under det år som återstår ser till att våra gemensamma mål får genomslag i de regler som kommer att bli internationellt giltiga. Jag vet ju att vi har gemensamma mål om miljöpolitiken, den regionala balansen och livsmedelsberedskapen.
Herr talman! Då noterar jag bara att man skulle ha nöjt sig med att notifiera den processen. Ingen kan anklaga oss för att vara mitt uppe i en process till skillnad från vad som gäller för andra. I det svaret ligger ju också att de övriga har fattat beslut och alltså konkret kan notifiera detta. Jag har ju försökt säga hela tiden att detta har varit det normala.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig när det kommer besked om det stöd till bl.a. kallblodshästaveln som riksdagen beslutade om våren 1989 och hur det kommer att utformas. En särskild arbetsgrupp med representanter för regeringen, Lantbrukarnas Riksförbund och AB Trav och Galopp har under 1989 diskuterat åtgärder bl.a. för att säkra verksamheten vid ridskolan Strömsholm. De tre parterna har beslutat att gemensamt skjuta till 9 milj.kr. för hästverksamheten vid Strömsholm, Flyinge och Wången. Av detta belopp skall 1 milj.kr. användas för verksamheten vid Flyinge och Wången. Det arbete som bedrivs vid dessa institutioner har stor betydelse för utvecklingen inom hästsporten och hästaveln för jordoch skogsbrukets behov. En viktig del i detta avelsarbete bedrivs av Svenska Hästavelsförbundet där samtliga rikshästavelsföreningar för kallblodsoch varmblodshästar och ponnyer är medlemmar. Genom beslut i jordbruksdepartementet den 8 december 1989 har en halv miljon kronor ställts till Svenska Hästavelsförbundets förfogande som bidrag till investeringar i datautrustning m.m. Det bör härigenom bli möjligt att bl.a. effektivisera den hästkontrollverksamhet som förbundet bedriver. Genom beslut den 11 januari i år har regeringen gett lantbruksstyrelsen i uppdrag att i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och skolöverstyrelsen utreda vissa frågor rörande hästavel och utbildning inom hästsektorn. Behovet av forskning, utveckling och rådgivning inom hästsektorn skall analyseras med utgångspunkt i riksdagens tidigare beslut om hästavel år 1984. Utredningen skall även ge förslag till ett sammanhållet program för hästavel, utbildning och forskning inom området m.m. Genom samtliga ovan nämnda stödåtgärder stärks det svenska hästavelsarbetet som helhet, där även kallblodshästaveln utgör en viktig del.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga i anledning av riksdagens beslut om utredning av frågor inom hästsektorn och eventuellt särskilda åtgärder för att lösa hästavelns akuta ekonomiska problem. Svaret är så till vida positivt att regeringen för några dagar sedan i ett pressmeddelande och nu här i riksdagen har tillkännagivit att lantbruksstyrelsen givits uppdraget att utvärdera avelsorganisationernas hästavelsarbete samt att kartlägga och lämna förslag till samordning av det utbildningsutbud som finns inom hästsektorn. Det är vidare positivt att Hästavelsförbundet genom beslut i jordbruksdepartementet nu också erhållit visst ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag. Tillsammans med det stöd som regeringen, jordbruksnäringen och Trav och Galopp tidigare beslutat att gemensamt skjuta till för hästverksamheten vid Strömsholm, Flyinge och Wången bör de aktuella problemen kunna hanteras bättre framöver. Herr talman! Det är glädjande att kunna konstatera att det sedan jag ställde frågan i början av december och därmed kanske ytterligare uppmärk sammade problemen har hänt en hel del inom departementet på det här området. Jag vill dock ändå fråga ett par saker. Har regeringen för avsikt att diskutera med jordbruksnäringen frågan om användning av medel från jordbruksprisregleringen för att främja avelsverksamheten m.m., vilket krav riksdagen också instämde i? Är statsrådet beredd att särskilt beakta problemen inom kallblodshästaveln, inom vilken man under senare år känt speciell oro för framtiden?
Herr talman! Jag konstaterar att vi väl är ganska överens, åtminstone i det här skedet, vi får väl se sedan när utredningen är klar. Den har vi just aviserat, och självfallet skall vi följa riksdagens beslut i hela dess vidd. Bakgrunden är ju att man 1982 beslöt avveckla statens hingstdepå och stuteri vid Flyinge och 1983/1984 beslöt överföra huvudmannaskapet för hästavelsarbetet från staten genom lantbruksstyrelsen till en huvudorganisation som bestod av de dåvarande hästavelsföreningarna. Efter den omorganisationen har det uppstått problem. Med denna utredning hoppas vi kunna tackla de problemen och också de utbildningsfrågor som riksdagen diskuterade och som Ingvar Eriksson även berört.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den omorganisation som har genomförts de senaste åren har betydelse just för hästavelns status i dag. Men det är också ett mycket viktigt område, och jag är tacksam för det besked statsrådet ger i dag om att han är beredd att följa utvecklingen. Vi hoppas givetvis också att han är beredd att vidta de åtgärder som det kan finnas anledning till om det skulle uppstå speciella problem inom något område.